Herr talman! Låt mig inledningsvis kommentera Sven Munkes tillkännagivande, att han är förvånad över kyligheten i svaret. Sven Munke hade uppenbarligen väntat sig något annat än ett svar på frågan. Jag har valt att i mitt svar ge besked om regeringens inställning till exakt den fråga som ställdes. Jag tyckte det var centralt att göra det och att därutöver inte föra andra resonemang, i all synnerhet som Raoul Wallenberg-frågan faktiskt har diskuterats i kammaren även vid andra tillfällen under detta riksmöte. Så sent som den 7 februari förekom en diskussion i ämnet mellan utrikesministern och Karin Ahrland. Sven Munke har inte läst svaret riktigt rätt, när han säger att jag svarat att Raoul Wallenbergs minne inte bör hedras på det sätt som han har föreslagit. Jag sade — och jag är medveten om att man skulle kunna tolka svaret som Sven Munke gör, om man inte läste fortsättningen — att vi inte ser det möjligt att hedra Raoul Wallenbergs minne på det sättet eftersom vi inte har godtagit tanken att han skulle vara avliden. Det är faktiskt en mycket viktig punkt. Vi har i vårt land principen att inte hedra levande personer genom resande av statyer eller utgivande av frimärken. För en fortsatt diskussion och för att möjliggöra fortsatta framställningar vid samtal med sovjetiska myndigheter är det faktiskt principiellt viktigt att vi står fast vid denna principiella syn: Raoul Wallenberg lever. Då säger Sven Munke: Men hur var det då med ballerinan Ulanova vid dansmuseet? Ja, det är med henne på ett sätt som det är med frimärkena, där en och annan känd idrottsman kan figurera, och på ett annat sätt inte. I fallet Ulanova är det fråga om ett skulpturverk som är donerat till museet. Det är alltså ingenting där svenska myndigheter, svenska instanser, har tagit ett initiativ. Det är en skulptur som symboliserar danskonsten, och man har då valt en företrädare för danskonsten. Det är på samma sätt med de frimärken där idrottsmän har förekommit. Dessa har fått stå modell för kända idrottsgrenar, men de figurerar utan namn. Frimärkena fungerar alltså inte som privata hedersbevisningar för den ene eller den andre idrottsmannen utan uppmärksammar idrottsgrenar. Det kan vara viktigt att komma ihåg.

Herr talman! Om det sistnämnda vill jag säga att det är en konstruerad frågeställning som Bengt Göransson nu tar upp. Raoul Wallenberg hedras ju över hela världen på detta sätt. Varför skulle inte hans eget hemland kunna hedra honom? Kulturministern talar här om praxis och att det ”skulle uppfattas” som att Raoul Wallenberg inte längre lever. Vem ”skulle uppfatta” det så? Jag tror inte att Sovjetunionen skulle uppfatta saken på det sättet. Kulturministern menar att jag har läst frågesvaret på ett felaktigt sätt.

Han kan stå som förebild för ett humanitärt arbete som uppskattas över hela världen på samma sätt som en idrottsman och hans prestationer blir uppmärksammade t.ex. genom en frimärksutgåva. Kulturministern har inte läst interpellationen så grundligt som jag hade förväntat mig. Jag har däremot läst svaret rätt. Jag är verksam som journalist och brukar referera sådana här skrivelser, så jag är mycket väl medveten om ordens innebörd. Vi hörde ju kulturministern säga — och det var väl där skon klämde — att Sovjet ”skulle uppfatta” saken på visst sätt. Ja, det är som jag redan sagt: man är rädd för att stöta sig med Sovjet. Det är också på det sättet att Ulanova står staty som symbol inte enbart för danskonsten utan också för sig själv. Hon var själv närvarande vid avtäckningen. Det argumentet verkar väldigt ihåligt.

Herr talman! Jag nödgas faktiskt, även om jag beklagar det, återgå till textläsningen. Sven Munke gör nämligen för andra gången i rad det felet att han slutar läsa svaret där den mening börjar som klargör den faktiska innebörden. Det står så här i svaret: ”Jag ställer mig likväl avvisande till tanken att Sverige på de sätt som föreslås skulle hedra Raoul Wallenbergs minne. Med den praxis som finns i Sverige skulle detta kunna uppfattas som att den svenska regeringen har accepterat tanken att Raoul Wallenberg inte skulle vara i livet.” Det är vad jag sade, och jag tycker faktiskt att det är viktigt att det framgår. Men då frågar Sven Munke: Vem skulle tro att Raoul Wallenberg var död om vi gjorde det här? Skulle det vara Sovjet? Ja, just det. Sovjetunionen är ju just det land av vilket vi kräver besked om Raoul Wallenberg. Om vi även i fortsättningen vill ha denna fråga aktuell, om vi vill kunna ta upp den vid de tillfällen när vi möter företrädare för Sovjetunionen — vilket sker med jämna mellanrum — kan vi inte på den här punkten frångå gällande princip. Jag tycker faktiskt att det är ganska elementärt. Att nu fatta beslut om ett monument över Raoul Wallenberg vore detsamma som en bekräftelse på att ”filen” var stängd, och det vill i varje fall inte jag medverka till. Sedan till Elisabeth Fleetwood. Vi har inte gjort avsteg från några principer när vi valt att ge ut frimärken med idrottsgrenar som illustration, eftersom vi på de frimärkena inte sätter ut några namn. Det är i och för sig kända personer som får figurera i idrottsliga sammanhang. Men det är inte detsamma som att så att säga resa monument över dem. Vi har faktiskt inte — Nr 149 till vare sig den ena eller den andra idrottsmannens ära utgivit vad som skulle NS Måndagen den kunna kallas personfrimärken. 21 maj 1984 Anf. VEN MUNKE É - 225 USE is Om åtgärder för att Herr talman! Det är ett märkligt sätt att resonera om man säger att den hedra Raoul Wal man vill hedra först skall tigas ihjäl i sitt hemland. Jag kan inte komma ifrån lenberg att man får den uppfattningen när man läser svaret på interpellationen. I förrgår kom ett nyhetstelegram från Ungern, i vilket den ungerska motsvarigheten till TT förklarade att man nu beslutat sig för att hedra Raoul Wallenberg på något sätt, med någon öppen plats eller med någon form av skulptur. Som några kanske vet skulle det ju resas ett monument över Raoul Wallenberg i Ungern i slutet av 1940-talet. Men natten före avtäckandet släpades monumentet bort av sovjetiska soldater med hästar. Monumentet finns nu någonstans på den ungerska landsbygden. Man har förhoppningar om att det skall kunna återställas. Den som meddelat detta till nyhetsbyrån är Istvan Sarlos som är en hög politisk ledare inom den ungerska regeringen. Det har emellertid förekommit att man från Moskvas sida varit mycket negativ till detta. Man får faktiskt uppfattningen, herr talman, att det är av rädsla för vår granne i öst som man inte vågar levandegöra någonting när det gäller en av vår tids största personligheter, och det är bara att beklaga. Jag tror inte att Sovjet skulle uppfatta saken så som kulturministern tillsammans med regeringen framhärdar att hävda, att det skulle betyda att vi uppfattar Raoul Wallenberg som död. Jag har stor erfarenhet av Sovjet. Jag har arbetat där som reseledare och känner många kulturpersonligheter och politiker där. Jag tror inte alls att man skulle uppfatta saken på detta sätt. Det handlar om en myt som regeringen försöker odla, samtidigt som regeringen ligger mycket lågt då det gäller att göra någonting. Jag förstår att frågan är obehaglig för regeringen. Man har klantat med den isnart 40 år, när man försökt få rätsida beträffande Raoul Wallenbergs öde. Varje gång någon påminner om detta blir det obehagligt för regeringens företrädare, som försöker tala så litet som möjligt om det hela. Detta är att beklaga, herr talman.

Herr talman! Självfallet kan en till utseendet bekant person få vara symbol iskilda sammanhang, utan att det behöver innebära ett hedrande av just den personens minne exklusivt. Jag kan alltså i och för sig inte se något hinder för det som Elisabeth Fleetwood föreslår. Men jag vill ändå understryka att om den person som väljs som symbol skulle vara Raoul Wallenberg och vara så känd, får man möjligen samma effekt som jag har varnat för, nämligen att de med vilka vi diskuterar denna fråga ser det som en bekräftelse på att vi uppfattar honom som död. Jag tycker alltså att det finns skäl för oss att ta det resonemanget på ett visst allvar. Det är möjligt att Sven Munke som reseledare har träffat många politiker i Sovjet. Men jag har en känsla av att det i de många handlingar som finns i utrikesdepartementets arkiv och som vid skilda tillfällen frisläppts — det rör sig om många tusen sidor — finner man kanske redogörelser för överläggningar med andra politiker än dem som den ene eller andre reseledaren har träffat under nattliga eller dagliga vandringar i Moskva eller Leningrad. Jag anser att den här frågan är ofta och väl diskuterad, och jag tycker inte det är en korrekt beskrivning att säga att Raoul Wallenberg i Sverige tigs ihjäl. Det rör sig heller inte om en fråga som regeringen har underlåtit att ta upp.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

Herr talman! Jan-Erik Wikström har — mot bakgrund av prövningen hos prisoch kartellnämnden av dispenser för vissa tidningar från det allmänna prisstoppet — frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra att tidningarnas lösnummerpris regleras av staten med hänsyn till tidningarnas förväntade lönsamhet. Som numera framgått har regeringen under det nuvarande prisstoppet, liksom vid prisstoppet hösten 1982, funnit anledning att i vissa avseenden särbehandla tidningsbranschen. Regeringen har således fattat beslut om att fr.o.m. den 5 maj 1984 undanta lösnummeroch abonnemangspriser på bl.a. dagstidningar från prisstoppet. Beslutet motiveras av en strävan att värna om det fria ordet. Åtskilliga tidningar har en utomordentligt allvarlig ekonomisk situation och uppbär presstöd. Att tillämpa prisstoppet enligt de gällande restriktiva reglerna, vilka prisoch kartellnämnden har att följa, skulle enligt regeringens uppfattning framkalla ingripanden i konkurrensförhållandena som ytterligare försvårar tidningarnas situation.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

När regeringen genom prisstopp sätter marknadskrafterna delvis ur spel, kan SPK mycket väl införa ensidigt riktade konkurrensbegränsningar. Regeringen ändrade självfallet på SPK:s orimliga beslut. Regeringen insåg —- vilket tydligen SPK inte gjorde — att det vore en nackdel för Aftonbladet om denna tidning plötsligt skulle bli dyrare än huvudkonkurrenten. Ett beslut till förmån för Aftonbladet kunde lätt bli till fördel för Expressen. Regeringen gjorde rätt som ändrade på SPK:s beslut. Men exemplet belyser vanskligheterna med ett prisstopp. Det är också ett skolexempel på hur det kan gå när statliga myndigheter blandar sig i enskilda företags konkurrensförhållanden.

Herr talman! Bo Lundgren har — med hänvisning till att riksdagen hos regeringen begärt en allsidig och förutsättningslös översyn av fastighetstaxeringen — frågat när jag avser utfärda direktiv och tillsätta den av riksdagen begärda utredningen om den allmänna fastighetstaxeringen. Som Bo Lundgren genom sitt ledamotskap i 1976 års fastighetstaxeringskommitté känner till avser kommittén att inom kort avlämna ett betänkande om s.k. rullande fastighetstaxering. Enligt vad jag har erfarit kommer majoriteten i kommittén att föreslå att den allmänna och den särskilda fastighetstaxeringen skall ersättas med en årlig fastighetstaxering. Enligt vad jag också har erfarit kommer kommittén även att föreslå vissa ändringar i fråga om värdering och redovisa ett flertal värderingsfrågor som enligt kommittén bör bli föremål för vidare överväganden. Vidare arbetar f. n. en annan utredning, bostadskommittén . Den har i uppdrag att göra en översyn av bostadspolitiken, vari ingår även frågor om bostadsbeskattningen. Enligt direktiven bör kommitténs överväganden i huvudsak redovisas senast under det första halvåret 1984 och utredningsarbetet i sin helhet vara avslutat vid utgången av år 1984. Många frågor om taxering och beskattning av fastigheter kommer sålunda att behandlas av dessa båda kommittéer. Övervägande skäl talar därför enligt min mening för att resultatet av deras arbete avvaktas innan en ny utredning påbörjas på detta område.

Herr talman! Det skall jag naturligtvis försöka göra, så fort vi över huvud taget får fram de båda utredningarna.

Såvitt jag förstår agerar jag helt i enlighet med det utlåtande av skatteutskottet som även Bo Lundgren har undertecknat.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om regeringen står fast vid tidigare uttalanden om att finansiera skatteomläggningen 1985 genom höjda arbetsgivaravgifter eller införande av proms. Först vill jag klargöra vilka avgiftsförändringar som är aktuella 1985. Den enda höjning som regeringen har föreslagit är höjningen av arbetsmarknadsavgiften med 0,3 procentenheter den 1 januari 1985. När det gäller ATP-avgiften finns inga förslag eller beslut om höjningar. I överenskommelsen om en reform av inkomstskatten under perioden 1983-1985 ingick att den skall finansieras i sin helhet. År 1983 infördes en allmän löneavgift på 2 procentenheter för att finansiera reformens första steg. Kostnaderna för det andra steget, som gällde 1984, finansierades delvis med höjda energiskatter. Dessutom minskades kostnaderna för reformen jämfört med om tidigare beslut om skatteuttag hade gällt — främst genom en ändring av basenheterna. Ett visst finansieringsbehov kvarstår när reformen genomförts i sin helhet. Hur denna finansiering bör ske har regeringen ännu inte tagit ställning till. Det är bl.a. nödvändigt att erhålla ett säkrare underlag för att bedöma det samhällsekonomiska läget 1985 och vilka krav som ställs på finanspolitiken under detta år. Budgetunderskottet är alltjämt mycket stort och bör inte tillåtas öka på nytt.

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig om jag för riksdagen vill redovisa när det planerade utredningsarbetet om direktval till löntagarfondernas styrelser kan påbörjas och vilken inriktning det bör få mot bakgrund av hittills vunna erfarenheter. Svaret är att jag den 24 maj avser att förelägga regeringen ett förslag till direktiv för en utredning om direktval till löntagarfondernas styrelser. Utredningsarbetet bör alltså kunna komma i gång efter sommaren. Arbetets inriktning kommer att framgå av utredningens direktiv.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det visar att när finansministern säger ”inom kort” betyder det drygt sex månader, eller 125 kanske snarare tiden fram till dess en oppositionspolitiker börjar röra i saken. Det långa dröjsmålet passar väl in i socialdemokraternas taktiska spel i fondfrågan. Det utbredda motståndet mot kollektiva löntagarfonder även bland socialdemokrater fokuserades valsommaren 1982 på sättet att utse styrelseledamöter, där man fruktade en ökad maktkoncentration till facket och staten. För att ta udden av den kritiken gav Olof Palme i Almedalen sitt personliga förord för ett system med direktval. Det sades då genast att det inte blir mindre socialism för att ägandet i näringslivet förs över till politiskt valda i stället för fackligt styrda fonder. Men med sin manöver lyckades den socialdemokratiske partiledaren föra undan fondfrågan ur den främsta stridslinjen i valdebatten. Hans utfästelse här liksom andra löften om brett samförstånd m.m. sköts sedan åt sidan, när socialdemokraterna efter valet under stor brådska drev igenom fondbeslutet. Regeringen valde att ge sig själv uppgiften att utse styrelseledamöterna, av vilka en majoritet skulle företräda löntagarnas intressen. För skams skull utlovade dock finansministern att ”inom kort” tillsätta en utredning om direktval. Nu vet vi vad det löftet var värt. Kjell-Olof Feldt vill kanske försvara sig med att det tagit sådan tid att hitta villiga och kompetenta kandidater till fondstyrelserna. Denna process, som före valet utlovades bli så demokratisk, har sedan försiggått i kanslihuset, undandragen all insyn. Vad som sipprat ut är endast namnen på några tilltänkta ordförande: mångsysslande men trötta landshövdingar och utredningshästar, alla med partibeteckningen . Om det verkar svårt att få ihop styrelseledamöter — särskilt personer från näringslivet — när regeringen själv förfogar över utnämningsmakten, förstår jag inte hur det skall gå lättare i ett nytt valsystem. Vem har finansministern tänkt sig skall sköta nomineringen av kandidater? Att de borgerliga partierna skulle medverka tror jag Kjell-Olof Feldt förstår är uteslutet — vi kommer så snart vi får möjlighet därtill att avskaffa hela fondsystemet. Att SAF eller Industriförbundet skulle ställa upp är en lika orimlig tanke. Ledamöter i fondstyrelser skall utses varje år. Räknar finansministern med att det även det sista år de kommer att väljas, 1985, skall skötas som nu av regeringen, eller skall det göras genom ett annat valsystem, som ännu inte börjat utformas?
Herr talman! För varje gång någon borgerlig ledamot av denna kammare bestiger talarstolen för att angripa löntagarfonderna märker man en tilltagande ängslan för att denna stridshingst inte längre skall frusta lika ivrigt som förr. Nu är vi i gång med ett arbete, som kommer att leda fram till att fonderna sätts i gång, med att placera pengar på ett sätt som jag skulle tro efter ett tag kommer att upplevas som en mycket naturlig del av den svenska aktiemarknaden. Vi kommer att utreda huruvida direktval är möjliga, praktiska och bra och hur de i så fall skall gå till. Jag tror att Lars Tobisson skall akta sig för att tro att det metodiska arbete som vi nu bedriver har något annat syfte än att på bästa möjliga sätt Nr 150 genomföra det beslut som riksdagen faktiskt har fattat. Jag ser med , E Tisdagen den utomordentlig förtröstan fram mot den fortsatta kampanj mot löntagarfon 22 maj 1984 der som Lars Tobisson varje gång han öppnar munnen utlovar att han skall bedriva. Jag tror att de människor som kommer att sitta i fondstyrelserna må Öm aviserad utred: ha Sina RR 2 trötta är S SS a FR Tobisson underskattar ning om direktval nog vitaliteten hos de människor som här är aktuella. tilllöntagarfondernas styrelser
Herr talman! När statsministern ansattes i riksdagens fonddebatt strax före jul förra året på grund av sitt löfte från Almedalen, pekade han på den aviserade utredningen och sade: Skynda gärna på det jobbet! Har finansministern inte velat lyda order, eller är det herrarna emellan ett tyst samförstånd om att det ändå inte är så bråttom? Kjell-Olof Feldt skall inte vara rädd; jag kanske har saknat stridshingsten med tanke på hur livaktig den var när finansministern diktade i sin bänk strax före jul, men jag har aldrig trott något annat än att den skall dyka upp igen. Då finns det anledning att diskutera vad meningen skall kunna bli. Frågan om direktval till fondstyrelserna var inte helt ny när den kom uppi valrörelsen. Den hade diskuterats under fondutredningens dagar. Betecknande var att LO då förordade politiska val, medan det socialdemokratiska partiet ville se det som en facklig angelägenhet. Det föreföll som om ingen ville hålla i den heta potatisen. När det talats om direkta val, har det gjorts på ett sätt som skulle föra tanken till allmänna, demokratiska val. Men samtidigt har det funnits planer på att begränsa valkorporationen genom att ge rösträtt endast åt dem som efter systemets start tjänar in ATP-poäng. En sådan uppläggning förutsätter en särskild röstlängd, som utesluter t.ex. studerande, hemmafruar och pensionärer, men innefattar företagare och invandrare. Jag har redan frågat Kjell-Olof Feldt vem som skall nominera kandidater, och han kunde inte ge något tillfredsställande svar på den frågan. Men hur skall då valproceduren utformas? Skall de på något sätt framkomna kandidaterna i en valkampanj överbjuda varandra med löften om vad de skall använda fondpengarna till för bygdens bästa? Jag tror att Kjell-Olof Feldt redan från början insett att detta med något slags folkval till fondstyrelserna är en av många omöjliga tankar, som dock behövde vara med för att man skulle få igenom fondbeslutet. Det är naturligtvis mycket begärt att finansministern, som redan en gång i bunden form avslöjat vad han innerst inne tycker om fonderna, skall medge detta. Men låt mig hjälpa honom genom att säga, att om finansministern nu underlåter att begära replik, skall det fattas som hans tysta erkännande på denna punkt.

Herr talman! Knut Wachtmeister har — med hänvisning till att det för egenföretagare med momsredovisningsskyldighet är företagarens personnummer som skall anges på faktura och att detta av många måste uppfattas som kränkande för den personliga integriteten — frågat justitieministern om han avser föreslå några åtgärder för att råda bot på detta missförhållande. Frågan har överlämnats till mig. Som registreringsnummer i mervärdeskattesystemet används sedan lång tid samma s.k. organisationsnummer som på skatteområdet i övrigt. Organisationsnumret är för fysiska personer personnumret. För att förbättra kontrollmöjligheterna föreslog den dåvarande borgerliga regeringen i en proposition till riksdagen att registreringsnumret för mervärdeskatt alltid skulle anges på faktura. Förslaget godtogs av ett enigt skatteutskott och av riksdagen. Den nya bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 1982. Enligt min mening kan det inte anses kränkande för den personliga integriteten att personnumret används på detta sätt. Svaret på Knut Wachtmeisters fråga är alltså nej.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Eftersom frågan är en integritetsfråga snarare än en skattefråga ställde jag den till justitieministern, men jag förmodar att finansminstern svarar för att justitieministern skall slippa bege sig till riksdagshuset för detta enda ärende. En förfrågan på riksskatteverket har givit vid handen att man där har förståelse för integritetsproblemet, och t.o.m. Eko-kommissionen, som ju sysslar med det mesta, lär ha diskuterat lämpligheten av nuvarande ordning. Jag förmodar dock att kommissionens målsättning var att skärpa kontrollen snarare än att värna integriteten. I Statsanställdas förbunds tidning läste jag häromdagen en insändare som klagade över att medlemmarnas personnummer stod på tidningens adressetikett. Facket svarade att det berodde på att man lättare skulle kunna identifiera obeställbara tidningar som kom i retur. Man lovade emellertid undersöka om det till rimlig kostnad gick att ändra rutinerna. Olusten mot att alltför ofta använda personnumren sprider sig i allt fler kretsar. Det var en utmärkt idé att ett momsredovisningsnummer skulle anges på fakturan för att hindra fusk med egenavgifter och annat. För ett par år sedan upplevdes emellertid inte integritetsproblemen lika allvarligt som i dag, och f.ö. visste man då säkerligen inte om att momsredovisningsnumret var lika med personnumret för egenföretagare. Det är en väsentlig skillnad när det gäller integriteten mellan det ena fallet, där man avslöjar sin ålder i ett förhållande säljare-köpare och det då bara är säljaren som behöver göra det, och det andra fallet, där personnummer finns på debetsedeln, som ju gäller ett förhållande bara mellan skattemyndigheten och den enskilde. Jag har ställt frågan därför att flera personer har hört av sig och uttryckt sin indignation mot det här förhållandet. Nu vill jag ställa en följdfråga till finansministern: Om det, som jag förmodar, visar sig vara relativt billigt att införa andra nummerserier än personnummer, skulle finansministern då kunna tänka sig att ta initiativet till en sådan ändring för att skydda den enskildes integritet?
Herr talman! Jag tycker att Knut Wachtmeisters uppträdande här i dag är ett utmärkt exempel på den populism och det effektsökeri som kännetecknar moderata samlingspartiet i dessa frågor. För två år sedan då beslutet togs var det ingen som protesterade mot detta. Tvärtom var det en borgerlig regering som föreslog det och en enig riksdag som godtog det. På grund av att moderata samlingspartiets ordförande nu har kastat sig ut i en, som jag tycker, ganska korttänkt kampanj mot personnummer som idé känner sig Knut Wachtmeister tvungen att här ta upp ett beslut som, såvitt jag förstår, inte har ifrågasatts av någon annan. Det är en praktisk fråga vilken identifikation man har på den person som svarar för fakturan. På Knut Wachtmeisters fråga kan jag svara att jag inte är bunden till personnumret, men att jag finner denna fixering vid personnummerfrågan från moderata samlingspartiets sida något märklig. Den är märklig särskilt därför att i de tiggarbrev som Ulf Adelsohn skickar ut, också till mig, används personnummer. Där har jag identifierats via personnummer. Jag uppmanas dessutom att, när jag skall skicka in mitt bidrag till moderata samlingspartiet, skriva mitt personnummer på postgiroblanketten. Det, herr Wachtmeister, fyller mig faktiskt med olust.

Herr talman! Självfallet har jag inte känt mig tvingad att ställa frågan därför att moderata samlingspartiets ordförande har kritiserat användandet av personnummer. Som jag sade i min första replik berodde frågan på att människor hör av sig till sina politiker för att försöka rätta till de missförstånd som, bl.a. i det här fallet, upplevs av många människor. Det är inte alls populistiskt. Jag sade också i min första replik att det var få, om ens någon, som för två år sedan över huvud taget reflekterade över att momsredovisningsnumret för egenföretagare skulle vara just personnumret. Jag sade också att den personliga integriteten när det gäller personnummer inte var lika utmärkande då som den är i dag. Nu säger Kjell-Olof Feldt att han har fått ett tiggarbrev, baserat på personnummer. Till det kan jag säga att moderata samlingspartiet, tydligen i likhet med Statsanställdas förbund, undersöker möjligheten att använda någon annan form av identifikation än personnumren — i moderata samlingspartiets fall när det gäller nuvarande och eventuellt blivande medlemmar.
Herr talman! Eftersom Knut Wachtmeister säger sig vilja lyssna på vad folket säger vill jag framföra följande framställan från en medborgare: Stryk mig i de register som moderata samlingspartiet har över potentiella bidragsgivare. Det vore ju det allra enklaste. Då skulle Knut Wachtmeister och jag inte behöva bråka om mitt personnummer i det här sammanhanget.
Herr talman! Jag skall gärna vidarebefordra det beskedet och den önskan.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder som främjar anställds möjligheter att äga aktier i ”sitt” företag och skapa rättvisa mellan anställd och övriga aktieköpare. Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till åtgärder som undanröjer en oskälig beskattning av anställda som förvärvar aktier i det egna företaget i samband med börsintroduktion. Kjell Johansson har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att tillförsäkra de anställda en med övriga köpare likvärdig beskattning vid börsintroduktioner och emissioner. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är att riksskatteverket skulle ha meddelat att skillnaden mellan en akties emissionskurs och ett senare högre marknadsvärde — den första noteringen — skall förmånsbeskattas för den som i egenskap av anställd tecknat aktier i företaget i samband med dess börsintroduktion. Låt mig först säga att riksskatteverket inte har meddelat några anvisningar för dessa fall. Utgångspunkten för uppgifterna om detta torde vara några tidskriftsartiklar där tjänstemän inom verket på förfrågan uttalat sig om rättsläget. Beskattningen i de påtalade fallen kan emellertid diskuteras. En genomgång av frågan har därför påbörjats inom finansdepartementet. Innan resultatet av det arbetet föreligger är jag inte beredd att ta ställning till vilka åtgärder som eventuellt kan vara påkallade. Jag kan tillägga att arbetet bedrivs med stor skyndsamhet.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Ett av de krav som vi — med all rätt — ställer vid all beskattning är att skattesystemet är rättvist. Det får inte vara sådant att det drabbar människor olika. När det gäller den form av beskattning som jag tar upp i min fråga kan man inte påstå — om nu uppgifterna härvidlag är riktiga — att systemet är rättvist. Riksskatteverkets besked, eller förslag, innebär att den som är anställd i ett företag som börsintroduceras beskattas efter andra principer än allmänheten som köpt aktier till samma pris. Det handlar alltså inte om förmånspriser för den anställde. Riksskatteverket däremot utgår från att det är en förmån att få köpa aktier i det företag som man är anställd i. Aktieplacering innebär dock alltid en viss risk. Det händer t.ex. att kursen sjunker eller att det företag som man är anställd i går dåligt. Om riksskatteverkets resonemang är riktigt, borde man få göra avdrag från inkomst av tjänst om kurserna sjunker. Då är det ju inte längre fråga om en förmån utan om en icke-förmån. Möjligen skulle det vara en förmån att man får vara med vid tilldelning av aktier. Men det är endast om bolagets erbjudande blir övertecknat som det är fråga om en förmån. Emissionskursen bestäms, av naturliga skäl, av vad man anser vara riktigt och rimligt i förhållande till rådande efterfrågan. Att företagets anställda i viss utsträckning får förtur borde inte utgöra en beskattningsbar förmån. Man förutsätter naturligtvis att det finns ett långsiktigt intresse hos de anställda att vara delägare i det företag som man arbetar i. Följden kan emellertid bli att man beskattas för en orealiserad vinst. Man kan då bli tvungen att sälja sina aktier för att få pengar till skatten. Om man inte kan sälja aktier till det av skattemyndigheterna åsatta förmånsvärdet — t.ex. om man, och det gäller många, tvingas sälja aktier och kursen sjunker — finns det inte någon förmån längre. Varför har riksskatteverket uttalat att man kan tänka sig att straffbeskatta en viss kategori människor? Det borde väl vara lika för alla. Jag vill fråga finansministern om han delar min uppfattning att skatten — om detta genomförs — är orimlig och orättvis. Jag noterar att finansministern i svaret säger att man skall se på detta. Man skall undersöka saken, och det skall ske snart. Jag hoppas att man då kommer fram till att skatterättvisa måste skapas.

Herr talman! Jag vill också tacka finansministern för svaret. Jag vill klart deklarera att jag inte är någon skatteexpert, långt därifrån. Men jag vågar ändå påstå att jag besitter ett rätt stort mått av sunt förnuft. Och det säger mig att det måste vara något fel på de skatteregler som finns när anställda i ett företag som i samband med en nyemission som också råkar vara en börsintroduktion genom att köpa aktier i det egna företaget till samma pris som Övriga skall drabbas av någon typ av straffskatt — just därför att de råkar vara anställda i företaget. Det är naturligtvis orimligt. På detta sätt skulle tusentals anställda runt om i vårt land drabbas av denna s.k. straffskatt. Under senare år har det ju skett många börsintroduktioner av företag, och det har då varit mycket vanligt att de anställda fått erbjudande om att köpa ett visst antal aktier i samband med börsintroduktionen. Dessutom har det inte heller varit ovanligt att människor, som bor i den kommun där företaget ligger eller inom en viss region runt företaget, också haft förtur till ett visst antal aktier. Ofta kan man också läsa i de prospekt som distribueras i samband med en börsintroduktion att kunder till den bank som handhar introduktionen också haft förtur. Detta visar att det inte är bara de anställda som har förtur vid sådana här börsintroduktioner, utan att förturen också gäller många andra grupper. Skatt på det s.k. förmånsvärdet innebär att anställda som får företräde vid aktieteckning grovt diskrimineras i förhållande till andra som kanske också fått samma företräde. Denna diskriminering är inte bara orättvis, utan den är också helt onödig. Förmånsvärdet blir ju — om det står sig — helt beskattat när aktierna avyttras. En anställd köper inte heller aktier i första hand i vinstsyfte. Det är klart att det hade varit bättre om finansministern kunnat ge ett klarare besked redan i dag. Men man får väl ändå vara nöjd med att frågan skall ses över och att arbetet skall bedrivas med skyndsamhet. Jag kan inte föreställa mig annat än att utredningens arbete måste resultera iatt tjänstemäns möjligheter att tolka skattereglerna på det sätt som nu skett på riksskatteverket kommer att undanröjas.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Anledningen till att jag har begärt ett klarläggande om regeringens avsikter då det gäller beskattning av de anställdas köp av aktier vid börsintroduktion är, som det mycket riktigt sägs i svaret, de uppgifter som under den senaste tiden förekommit i pressen. Flera representanter från riksskatteverket har enligt tidningarna hävdat att köp av detta slag enligt gällande lagstiftning i vissa fall bör förmånsbeskattas. Detta skulle då medföra att de anställda på ett upprörande sätt skulle missgynnas i förhållande till vissa andra köpare. Från folkpartiets sida kan vi givetvis inte acceptera detta. Vi har i stället hävdat den rakt motsatta uppfattningen, nämligen att sådana köp borde underlättas. Det är bra om de anställda kan bli individuella delägare i de företag där de arbetar. Det medför på sikt en värdefull spridning av ägandet till produktionsmedlen. Någon förmånsbeskattning kommer regelmässigt inte alls i fråga då någon utomstående förvärvar aktierna. Då rör det sig också ofta om mycket större köp. I vissa fall har det handlat om summor som varit hundrafalt större än vad som gäller vid normala förvärv från en anställds sida. En förmånsbeskattning av det slag som ifrågasätts — dvs. en beskattning på toppen av den anställdes inkomst av skillnaden mellan inköpspris och marknadspris — skulle också komma att slå mycket orättvist från fall till fall. Även om det inte kan betecknas som normalt, kan det faktiskt inträffa att aktieförvärvet i slutänden resulterar i förlust. Det handlar ändå om ett risksparande. Teoretiskt finns alltså möjligheten att sparandet resulterar i ett ekonomiskt utfall, som varierar från reell vinst till en fullständig förlust av det insatta kapitalet. Herr talman! Beskattningsfrågorna på det här området är förvisso inte helt enkla. En diskriminering av de anställda enligt den tolkning på riksskatteverket som refereras i pressen är dock fullständigt horribel. Jag hälsar därför med tillfredsställelse det besked som finansministern lämnat i svaret, att finansdepartementet har börjat en utredning. Eftersom arbetet bedrivs skyndsamt, förutsätter jag att riksdagen snarast får frågan på sitt bord, så att den orimliga osäkerhet som i dag råder kan undanröjas.
Herr talman! Jag har i mångt och mycket förståelse för de synpunkter som de tre frågeställarna har framfört. Men jag hoppas också att få förståelse för att vi behöver någon tid för att tänka efter vad som skulle kunna göras åt dessa problem. Det är nämligen en ganska ny företeelse, och vi har gjorts uppmärksamma på problemet först under de senaste månaderna. Det är framför allt den glädjande stora aktiviteten på den svenska aktiebörsen som gjort att denna typ av skatteproblem har framkallats. Till det som har sagts vill jag egentligen bara foga en sak. Vi skall ha ett rättvist skattesystem. Det är en rimlig strävan, som i och för sig är svår nog. Men i det här sammanhanget är naturligtvis rättvisan också en fråga om rättvisa mellan olika kategorier anställda. Vi vet, alla vi som sysslar med skatter, att det har utvecklats en mycket stor flora av förmåner mellan arbetsgivare och arbetstagare, där man har försökt att kringgå den normala beskattningen av löner och anställningsförmåner. Jag påstår icke att detta är något sådant medvetet kringgående. Däremot måste vi vara på det klara med att reglerna för den skattemässiga behandlingen av anställda också blir lika för olika kategorier anställda, så att vi inte skapar ett nytt skattefrälse genom förändringar i våra skattelagar. Det är dessa två problem som vi samtidigt måste försöka lösa.
Herr talman! Men, finansministern, de uttalanden som gjorts i pressen är ändå riksskatteverkets tolkning av nu gällande regler, och då vill det således till en annan tolkning än den man har gjort hittills, om man skall komma till rätta med dessa problem. Jag förstår av finansministerns svar att finansministern delar vår uppfattning att det inte är riktigt att det går till på detta sätt, annars hade man säkert inte tagit upp frågan i finansdepartementet. Jag hoppas att man kommer fram till en lösning och tolkning som kan ge en rättvis beskattning för de anställda och även för övriga som köper aktier.
Herr talman! Finansministerns senaste inlägg kan jag inte tolka på annat sätt än att vi snart får regler som rättar till detta absurda förhållande. Det är inte fråga om att vi skall medverka till några osunda överenskommelser som skall kunna träffas mellan arbetsgivare och anställda för att komma undan skatt. I det här fallet är det inte fråga om annat än att anställda på det här sättet vill stödja sitt företag. Jag kan nämna att i fallet Ljusne Kätting AB — som ligger mig närmast om hjärtat — nyemitterades i samband med börsintroduktionen exakt 400 000 aktier, varav de anställda förvärvade 18 000 aktier eller knappt 5 26. Här kan det naturligtvis inte vara fråga om någon form av spekulation, utan det gäller endast en ärlig vilja att stödja det egna företaget och att samtidigt, genom aktieinnehavet, få en viss insyn. Det är viktigt att påtala att de anställda har förvärvat aktier till exakt samma pris som andra som har haft förmånen att få förtur.
Herr talman! Jag kan till fullo instämma i finansministerns mening att lika regler skall gälla för alla arbetstagare. Just det förhållandet att det nu inte gör det har gjort att vi har tagit upp frågan. De regler som nu gäller är horribla och fullständigt orättvisa. Låt mig som exempel nämna den osäkerhet som råder när det gäller PK-banken. PK-bankens anställda riskerar, om de i egenskap av anställda erbjuds att teckna aktier, att förmånsbeskattas, medan de som sitter på posten — och egentligen arbetar på samma bank och utför i stort sett samma arbete — inte löper den risken, därför att de inte är anställda i PK-banken. Jag kan förstå att det behövs någon tid för att tänka igenom detta, men jag hade gärna velat ha ett något positivare svar från finansministern. Ett sätt att lösa problemet, åtminstone till en början, hade varit att bestämma sig för att inledningsvis tillämpa samma bestämmelser för alla.

Herr talman! Siri Häggmark har frågat statsrådet Sigurdsen om hon avser att föreslå några åtgärder för att förhindra en nedläggning av de enskilda sjuksköterskeskolorna i Stockholm. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. För sjuksköterskeutbildningen vid de tre enskilda skolorna lämnas statsbidrag direkt till Stockholms läns landsting. Som förutsättning för att bidrag skall utgå till utbildning vid skolorna gäller att dessa skall följa de planer som är fastställda för sjuksköterskeutbildningen i landstingets regi. Också i fråga om dimensioneringen betraktas sjuksköterskeutbildningen i Stockholm som en helhet. Att bestämma hur de samlade resurserna för sjuksköterskeutbildning i Stockholm skall utnyttjas på bästa sätt är alltså en angelägenhet för Stockholms läns landsting. Jag har erfarit att det inom landstinget pågår en utredning om lokalutnyttjande och lokalisering avseende högskoleutbildningarna inom vårdområdet, inkl. de enskilda sjuksköterskeskolorna. Jag finner för min del inte anledning att vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsmininstern för svaret. Jag vände mig till Gertrud Sigurdsen med den här frågan av principiella skäl. Jag ville helt enkelt veta vad Gertrud Sigurdsen ansåg om just de här privata skolorna och deras fortlevnad. — Det var anledningen till att jag ställde frågan till henne. Svaret innehåller inga nyheter. Vi vet hur det är. Bakgrunden till min fråga är Stockholms läns landstings planer på att dra in sitt stöd till just dessa tre enskilda sjuksköterskeskolor — Ersta, Röda korset och Sophiahemmet. Såvitt jag kan förstå är avsikten att förändra huvudmannaskapet från ett enskilt till ett landstingskommunalt sådant.

Måste inte en sådan fråga underställas riksdagen för ett nytt beslut? När man ser saken så här i historiens ljus är den här utvecklingen inte överraskande. Redan när de tre privata skolorna budgetåret 1968/69 erhöll statsbidrag enligt samma grunder som motsvarande kommunal utbildning förutsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen att dessa skolor skulle föras över till landstingskommunalt huvudmannaskap så snart förutsättningar här förelåg. När beslutet om de enskilda sjuksköterskeskolornas huvudmannaskap fattades i riksdagen reserverade sig den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag förstår att det är den reservationen som nu skall fullföljas. Det har det ansvariga landstingsrådet klart uttryckt.

Herr talman! Vad frågan nu handlar om är inte vem som skall ha huvudmannaskapet för den ena eller andra utbildningen, utan vad det nu är fråga om är att landstinget utreder en minskning av den totala sjuksköterskeutbildningen. Som ett alternativ till nedläggning av en av landstingets egna skolor utreder man också om minskningen kan avse den enskilt bedrivna utbildningen. Det innebär bara att landstinget uppfyller det ansvar för en planeringsmässig samordning som riksdagen och folkpartiregeringen förutsatte 1981. Jag anser inte att vi har någon anledning att här i riksdagen diskutera detaljer i ett ännu inte avgjort ärende, som Stockholms läns landsting har att ta ansvar för.
Herr talman! Vi vet det inte ännu, men det är mycket som talar för att den här förändringen kommer till stånd. Den s.k. LOK-utredningen, sorgfälligt kamouflerad som en översyn i syfte att få ett effektivare utnyttjande av lokaler, utrustning och personal — det var inför budgetarbetet — har inte kunnat dölja att det är fråga om ett förändrat huvudmannaskap. I den häftiga diskussion som utredningens förslag utlöste har från ansvarigt håll gjorts sådana uttalanden att man förstår att det här är en ideologisk fråga. Det skall inte finnas några enskilda alternativ i vården. Vi får inte glömma hur det såg ut för över hundra år sedan när dessa tre sjuksköterskeskolor kom till. Ersta började sin verksamhet redan 1851. Röda korset har utbildat elever sedan 1866, och Sophiahemmet sedan 1884. Det är tack vare framsynta och intresserade människor som sjuksköterskorna fått status som yrkeskvinnor, och där har dessa tre skolor verkligen gått i spetsen. Det är därför vi strider för dem. Jag fick inget svar på min fråga — den ansågs av utbildningsministern som hypotetisk. Jag frågar då rent allmänt: Kan ett landsting eller en kommun kringgå ett riksdagsbeslut utan att ärendet kommer tillbaka till riksdagen?
Herr talman! Självfallet kan inte ett landsting eller regeringen kringgå ett riksdagsbeslut. Vad det nu handlar om är att ett landsting har satt i gång en utredning om dimensioneringen av sjuksköterskeutbildningen, och det har man faktiskt sin fulla rätt att göra. Landstinget i Stockholms län kommer dessutom, har man sagt, att låta den här utredningen följas av en ordentlig remissomgång. Jag utgår ifrån att landstinget då kommer att få fram ett allsidigt underlag för sitt beslut. Något sakligt underlag för att diskutera frågan här i riksdagen i dag har vi däremot inte.
Herr talman! Jag håller inte riktigt med utbildningsministern om att det inte finns någon saklig grund för att diskutera den här frågan i riksdagen. Tänk, jag tycker faktiskt att detta är en riksdagsfråga. Även om jag vet att landstingen är helt suveräna måste det väl ändå vara ett intresse för Sveriges riksdag att vi har en väl fungerande hälsooch sjukvård. Jag förstår visst Stockholms läns landsting, som nu ser över sin utbildning, rekryteringsbehoven och vad man kan skära ner på. Jag företräder moderata samlingspartiet, och när det gäller att spara anses vi ju inte vara särskilt känsliga. Nu skall det emellertid göras en översyn när det faktiskt återigen råder brist på sjukvårdspersonal. Det är också någonting som bör komma med i det här sammanhanget. Jag tycker att vi skall kämpa för mångfalden inom svensk hälsooch sjukvård, och jag är inte säker, utbildningsministern, på att det är sista gången som jag tar upp den här frågan i Sveriges riksdag.

Herr talman! Barbro Nilsson i Örnsköldsvik har frågat mig vilka konsekvenser en försöksverksamhet med det nya ämnet kulturkunskap kan få för ämnet religionskunskap i gymnasieskolan. Skolöverstyrelsen har i sitt förslag om kulturkunskap givit en lång rad exempel på hur man skall kunna undvika att ämnet kulturkunskap blir en helt isolerad företeelse. Projektstudier skall kunna anordnas i anslutning till olika ämnen, bl.a. just religionskunskap. De flesta samverkansexemplen gäller helt naturligt de timtalsmässigt ”stora” ämnena svenska, historia och samhällskunskap. Dessa har också direkt benämnts värdämnen i SÖ:s förslag. SÖ har dock senare i en särskild skrivelse till skolorna klargjort att man ”på intet sätt velat utesluta religionskunskap som värdämne eller lärare i religionskunskap som ansvariga också för ämnet kulturkunskap”. Ämnet är nytt och de tänkbara uppläggningarna också många. Det bör då vara ett gott grepp att, som i SÖ:s förslag, ge stor lokal frihet såväl i fråga om värdämnen och integration som i rena timplanefrågor rörande t.ex. vilka ämnen som skall ge utrymme för den enda eller de två veckotimmar kulturkunskap skall ha. När det gäller lokala beslut om utbyte av enstaka timmar för att ge utrymme för en viss verksamhet finns f.ö. redan goda erfarenheter zv s.k. ramtimplaner, främst inom verksamheten med specialidrott. De olika uppläggningar man nu lokalt väljer kommer att utvärderas innan ställning tas till en eventuell utvidgning av försöket, som t. v. kommer att omfatta högst tio skolor.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för det svar hon gett mig. Min fråga hör ihop med den planerade försöksverksamheten i gymnasieskolan. Ingen kan ju ge ett helt färdigt svar, eftersom konsekvenserna för andra ämnen kommer i dagen först efter år av försöksverksamhet. Riksdagen fattade redan i förra veckan det formella beslutet om det nya ämnet kulturkunskap inom ramen för denna försöksverksamhet. En reservation som ville avvisa kulturkunskapen vann ingen framgång, utan vi är beredda att pröva att ge våra gymnasieelever en bättre bild av det som skapat och skapar kulturmönstren i vårt samhälle. Allt är ju inte nytt bland momenten i ämnet men får ju en annan dignitet. Skilda läroämnen i en timplan kan vara föremål för olika opinioner. Vi känner båda till att det alltid varit uppmärksamhet på ämnet religionskunskap. I vissa lägen har det varit för få timmar, i andra sammanhang för dåliga läroböcker eller inte tillräckligt kvalificerade lärare. Även systemet med icke lärarledd undervisning sades ”drabba” ämnet mer än andra ämnen. Det har inte jag velat påstå. Men i en ämnesanalys beträffande religionskunskapen i gymnasieutredningens betänkande framskymtar det att högskolans lärare anser att de studerande har dåliga förkunskaper. Då kan man undra om nivån förbättras eller försämras tack vare samverkan med de nya inslagen i kulturkunskapen. Ett kulturmönster utvecklas från både en hednisk och en religiös grund. Därför är det bra att vi får in kulturkunskap som försöksämne. Det svenska samhället rymmer nu många kulturer. Och ju mer vi lär om varandra, precis som vi redan gör i religionskunskapen, desto bättre kan vi förstå och uppskatta varandra. Men i förslaget till ämnesinnehåll i kulturkunskapen är det som om etnologi och socialantropologi var viktigare moment än det som man vanligtvis betecknar som kulturskapande inslag. Av 64 moment har bara 4 moment något om religion som kulturfaktor. Utbildningsministern säger i sitt svar att de tänkbara uppläggningarna är många. Det finns också god erfarenhet av s.k. ramtimplaner, där enstaka timmar byts ut. Kulturkunskapsämnet kan integreras med ett annat ämne när innehållen ligger nära varandra. Ett annat ämne kan också vara värdämne, alltså ge av sina timmar till kulturkunskapen. Min nya fråga blir då: Kan en sådan uppläggning av ämnet leda till att ett visst annat ämne försvinner?
Herr talman! I den allmänna debatten får man ibland intrycket att religionskunskapsämnets ställning skulle vara hotad på grund av försöksverksamheten med kulturkunskap. Låt mig därför återigen understryka att så inte är fallet. Regeringen har föreslagit en begränsad försöksverksamhet, och om man i denna väljer att ersätta delar av religionkunskapsämnet med kulturkunskap, så skall de delarna i religionsämnet integreras med det nya ämnet. Religionskunskap skall alltså läsas också fortsättningsvis, om någon skola väljer just formen med integration med religionskunskap som värdämne. Låt mig också göra klart att först när den begränsade försöksverksamheten har utvärderats, skall regering och riksdag ta ställning till om ämnet kulturkunskap skall vara ett eget ämne eller om syftena bakom förslaget bättre kan tillgodoses inom ramen för nuvarande ämnen.
Herr talman! Det har förekommit alldeles för mycket av påståenden om att just religionskunskapsämnet integrerats bort, främst på grundskolenivå. Vi vill inte att den diskussionen skall upprepas vad gäller gymnasieskolan. Jag tycker att det är bra att vi ger skolorna frihet att lokalt pröva det nya ämnet kulturkunskap i samverkan med skilda värdämnen och att testa vilka ämnen det bäst betjänar. Inte minst är det de redan befintliga humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena på gymnasieskolans timplan som härvid kommer i fråga.

Herr talman! Bertil Fiskesjö och Rune Rydén har var för sig frågat mig vad Om ökat antal utjag ämnar göra för att tillgodose behovet av utbildningsplatser i Lunds bildningsplatser i gymnasieregion. Jag kommer att besvara de två frågorna i ett sammanhang. Lunds gymnasiere Först några fakta som bakgrund. Gymnasieskolan får nästa läsår fler gion platser än någonsin i förhållande till årskullen 16-åringar. Intagningsnämnderna har uppmanats att prioritera sökande under 18 år. Dessa åtgärder har gett positiva resultat, sett över hela landet. Det är otvetydigt så att av dem som lämnar grundskolan kommer nu fler in i gymnasieskolan än tidigare. Inom fyra av sex utbildningssektorer har kommuner och landsting fått alla platser de begärt. På enstaka orter är det samtidigt fortfarande svårt att komma in, däribland i Lund. En avvägning av vilka åtgärder som här kan vidtas, bl.a. i förhållande till andra kommuner, måste i första hand göras inom det decentraliserade system vi har för dimensioneringen av gymnasieskolan. För att få ett så effektivt utnyttjande som möjligt av alla tillgängliga platser beslöt emellertid regeringen för snart två veckor sedan att de platser, som då inte hade utnyttjats, omedelbart skulle återföras till skolöverstyrelsen . Där skall göras en samlad bedömning av var överblivna platser bäst kan komma till nytta genom en omfördelning. Detta arbete pågår f.n. Vad gäller Lunds behov av platser så har detta av skolstyrelsen preciserats till tre klasser på teoretiska linjer. Jag har erfarit att en av de önskade klasserna redan tilldelats kommunen genom en regional omfördelning. Vad så gäller de två återstående klasserna kommer länsskolnämnden i Malmöhus län att kunna fatta beslut i denna vecka. Det sker då efter en ny prövning av regionens utbildningsbehov i förhållande till de platser som tilldelats länet efter den samlade bedömning av SÖ som jag tidigare nämnt.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag ställde den redan den 2 maj, och svaret kommer först nu. Anledningen härtill har väl varit att utbildningsministern skulle hinna göra något under mellantiden, och det har jag i och för sig ingenting emot. Det är naturligtvis bra om det blir positiva effekter av aktioner i riksdagen, även om regeringen tydligen till en början ställde sig helt negativ och enligt uppgift inte ens ville ta emot bekymrade representanter för skolmyndigheterna i Lund. Det brukar, herr talman, ofta framhållas att det bästa man kan göra under sin ungdomstid är att skaffa sig utbildning, och jag delar denna uppfattning. Det är också mycket viktigt att alla får chansen till en utbildning som går utöver grundskolan, om de skall kunna klara sig på arbetsmarknaden framöver. I den gymnasieproposition som debatterades förra veckan i riksdagen slås också fast att gymnasieskolan skall vara beredd att ta emot alla 139 ungdomar som lämnar grundskolan, och det är bra. Men om man menar allvar med detta måste man också se till att det finns tillräckligt med platser i gymnasieskolan, och det gör det tydligen inte, eftersom sådana här situationer kan uppkomma. Flera hundra ungdomar, som dessutom hade bra betyg från grundskolan, blev ställda utan möjlighet att gå vidare till gymnasiet i Lund. De här dimensioneringsfrågorna diskuterades alltså i riksdagen förra veckan, och socialdemokrater och moderater avslog då i skön förening centerns krav på en kraftig utökning av antalet gymnasieplatser. Det gör att talet från dessa partiers sida om att alla skall beredas plats kan klinga rätt falskt. Man kan ju inte hävda att ungdomarna skall ha rätt till gymnasieutbildning och samtidigt vägra att ställa resurser till förfogande för att förverkliga detta syfte. Nu har genom olika åtgärder, som framgick av utbildningsministerns svar, och en del extra ansträngningar från kommunens sida situationen i Lund blivit något mindre svår. Men enligt uppgifter som jag har fått är det fortfarande hundratals ungdomar som riskerar att inte komma med i utbildningen. Utbildningsministern säger i sitt svar att det kommer att bli en tilldelning av två klasser i nästa vecka. Detta är naturligtvis bra. Svaret är litet tentativt hållet, och jag skulle gärna vilja ställa en kompletterande fråga, om utbildningsministern verkligen kan garantera att tilldelningen av de här platserna kommer till stånd. Det är ju för både föräldrar och ungdomar bedrövligt om ungdomarna inte kan få den utbildning som de har siktat in sig på redan i grundskolan. I anslutning till detta skulle jag också vilja ta upp frågan om sättet att fördela gymnasieplatser på de olika regionerna. Enligt min mening borde man ha ett system som i högre grad än f. n. tar hänsyn till de önskemål som finns och till de prioriteringar som de olika regionerna vill göra.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret. Det minskade antalet 16-åringar och det därmed vikande elevunderlaget har medfört problem i vissa län vid fördelningen av platser till kommunerna inom sektorsramarna för de teoretiska linjerna. Kommuner med många sökande till platserna på de teoretiska linjerna i gymnasiet drabbas hårdare än de övriga, och speciellt hårt har i år Lunds kommun drabbats. Den procentuella fördelningen av elever avviker i Lund starkt från riksmedeltalet.

Konkurrensen om platserna på de teoretiska linjerna är trots detta mycket stor, vilket ger höga intagningspoäng — i vissa fall betydligt högre än för övriga gymnasieregioner. Vid intagningarna till Lunds gynmasieområde har det saknats 348 platser, och många av de sökande till platserna har haft mycket höga betyg och skulle säkerligen ha kommit in, om de varit bosatta i en annan gymnasieregion. Vi moderater önskar fler platser på de treoch fyraåriga teoretiska linjerna. Därigenom skulle de olyckliga konsekvenser kunna undvikas som uppkommer genom att elever vilka i första hand önskar en teoretisk utbildning, men inte kommer in på teoretisk linje, tränger undan de elever som främst vill komma in på de yrkesinriktade linjerna. Det kan också bli så att de nämnda eleverna hamnar i den situationen, att det blir fråga om det kommunala uppföljningsansvaret. Detta är ju definitivt inte rätt lösning för flertalet av dessa elever, som är högt studiemotiverade och har höga betyg. Nu har Lund redan fått en S-klass, och de två klasser som kommunen har begärt hoppas vi att kommunen skall få inom kort. Man kan fråga sig: Varför har regeringen inte gett tillstånd till den omfördelning mellan ramarna som kommunen begärt? Den möjligheten har ju funnits hela tiden. Och vad avser regeringen att göra för att undvika att en liknande situation uppstår under kommande år? Sedan, herr talman, förvånar det mig något att fru statsrådet inte nämner SÖ:s beslut att tilldela Malmöhus läns länsskolnämnd 60 platser på HS sektorn, ta bort 30 platser från VSK-sektorn, öka med 150 platser på EM-sektorn, öka med 28 platser på TI-sektorn och ta bort 254 platser från den lilla ramen. Möjligheterna finns för Malmöhus län att ordna detta.
Herr talman! Låt mig för de båda frågeställarna göra klart att vi i detta sammanhang har ett mycket decentraliserat planeringssystem. Därför skall regeringen i det längsta låta bli att ingripa i detta. För två veckor sedan sade jag att regeringen ändå måste ingripa i detta fall, eftersom det fanns möjlighet att genom den här dammsugaraktionen få fram ytterligare platser ute i systemet. Men f.ö. måste vi se till att det decentraliserade planeringssystemet fungerar. I den mån det finns ofullkomligheter i detta system, och jag tror att det gör det, skall vi försöka rätta till dem framöver.
Herr talman! Jag tackar för kompletteringen av svaret. Detta visar ändå en vilja att gå de önskemål som är mycket starka på lokal nivå till mötes. Det måste ju vara något fel i själva fördelningssystemet när sådana skevheter kan inträffa som de facto har inträffat i Lund. Jag frågade också om den totala ramen för utbildningsplatserna. Det hjälper ju inte om man fördelar aldrig så mycket mellan olika typer av utbildningar, om man inte har en totalram som är tillräckligt stor så att alla som vill gå i gymnasiet också skall kunna göra det. Jag hade hoppats att få litet synpunkter också på detta från utbildningsministerns sida. Jag tycker för min del, att om vi talar om att alla som kommer från grundskolan och vill gå i gymnasiet också skall få göra det och att vi dessutom skall ge utrymme för dem som är äldre att få den gymnasieutbildning som de har gått miste om tidigare, måste vi ju också ställa platser till förfogande, så att vi inte får sådana här akuta situationer som är mycket upprörande både för föräldrarna och för de stackars ungdomarna.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse utbildningsministerns uttalande att hon i framtiden skall försöka klara av de svårigheter som onekligen finns i systemet. Det finns som vi har konstaterat problem framför allt i de kommuner som har en slagsida mot de teoretiska utbildningarna. Lund är en sådan kommun. Nu har Lunds kommuns svårigheter blivit något mindre genom den tilldelning som skolöverstyrelsen har givit till länsskolnämnden. Enligt de kontakter som jag i dag har tagit direkt med länsskolnämnden finns det förutsättningar att ge Lunds kommun den E-klass och den SO-klass som man har önskat utöver den S-klass man tidigare har fått. Men även om Lunds kommuns svårigheter har blivit mindre i år, kommer detta problem antagligen att uppstå igen. Då undrar jag: Vad avser statsrådet att göra för att undvika liknande problem i framtiden, och vad händer med de LA-kurser och lärlingsplatser som nu har dragits in genom SÖ:s dammsugning? De kommer säkert, i den arbetsmarknadssituation som råder, att behövas i höst.

Herr talman! Ingela Andersson har frågat mig om jag tänker vidta någon åtgärd för att det skall bli möjligt att inrätta en studievägledartjänst för nordiska studerande vid Stockholms universitet. Tjänster för studievägledare inrättas av högskoleenheterna inom ramen för de medel som står till förfogande. Högskoleenheterna har alltså att väga behovet av särskilda insatser i detta avseende för t.ex. finskspråkiga studerande mot andra behov som kräver resurser. Det finns enligt min mening ingen anledning att centralt vidta någon åtgärd i just detta ärende.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, även om jag inte alls är nöjd med det. I dag finns i Stockholm flera tusen nordiska studenter och enbart vid Stockholms universitet 1 300 finska studenter. Mellan 1980 och 1983 fanns j 5 AE ä Tisdagen den gjordes, där det framkom att behovet av en studievägledare som behärskade 22 maj 1984 finska språket var mycket stort. Trots detta drogs tjänsten in i mitten av 1983. När de finska studenterna vände sig till universitetet med önskemål om att Omensstudievägletjänsten ånyo skulle tillsättas, avvisades deras krav med hänvisning till de dartjänst för norcentrala besparingskraven på universitetet. diska studerande Syftet med att ha en speciell nordisk studievägledare med kunskaper i vid Stockholms finska är att personen skall vara väl insatt i hur det nordiska universitetsoch är Versier högskoleväsendet fungerar för att kunna ge stöd och råd angående kombinationer och linjeval och för att kunna göra ”översättningar” av examina. Kunskaperna i finska språket är nödvändiga dels för att den nyblivne finske studenten, som saknar kunskaper om svenska förhållanden och saknar det speciella ordförråd som behövs för att klara sig inom den svenska högskolebyråkratin, kan få stöd och hjälp på sitt modersmål. Studievägledaren behöver också ha kontakt med universitet och högskolor i Finland, av vilka merparten är finskspråkiga. I dag finns, enligt vad jag erfarit, ingen Studisvägledaresd för finska studenter på någon plats i Sverige. Ett eventuellt inrättande av en sådan tjänst i Stockholm skulle också kunna bli till stöd för studenter i hela landet. Jag är naturligtvis medveten om den decentraliserade beslutsfunktion som finns inom universitetsoch högskoleområdet, men jag vill ändå föra upp debatten på denna nivå. De nordiska studenterna och gäststudenterna är grupper som i högre grad än andra kräver en god studievägledning. Svårigheter med språket och ovana vid det svenska utbildningssystemet leder ofta till svårigheter och frågor inför olika studieval. Sverige har ett ansvar för dessa studenter, inte bara för att de kan komma in i systemet, utan också för att de lyckas komma ur det, förhoppningsvis med en användbar examen. Att dra in på studievägledare är ingen besparing, utan minskar i stället genomströmningstakten och ökar risken för personliga studiemisslyckanden.
Herr talman! Det är självfallet viktigt att alla studerande får en adekvat studievägledning, men allt som är viktigt måste inte beslutas i Sveriges riksdag. Vi måste också ha förtroende för att folk ute i högskolesystemet kan fatta beslut om vettiga prioriteringar.
Herr talman! Den här frågan verkar vara för liten för vissa och alldeles för stor för andra. UHÄ och utbildningsdepartementet vill inte lägga sig i frågan. Universitetet säger att det är UHÄ:s ansvar, alternativt att det inte går att tillsätta tjänsten, eftersom man har ålagts vissa centrala besparingskrav. De 143 finska studenter som arbetar för att få tillbaka sin studievägledare hänvisas till den ena myndigheten efter den andra. Ingen tar ansvaret. Jag tycker att det vore positivt med ett uttalande från utbildningsministern om vikten av en finsk studievägledare, eftersom det inte är helt givet att de här berörda myndigheterna riktigt förstår vikten av att ha en studievägledare som behärskar finska.

Herr talman! Paul Lestander har frågat industriministern vad regeringen avser göra för att se till att driften vid LKAB:s kulsinterverk i Svappavaara snarast kan startas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det som är avgörande om driften vid kulsinterverket i Svappavaara kan återupptas är enligt vad jag har erfarit om det finns marknadsutrymme för den tillkommande produktionen. LKAB har gjort stora ansträngningar för att säkerställa långsiktiga avtal om leverans av pellets, och detta arbete har nu börjat ge resultat. Riksdagen har flera gånger uttalat principen att de statligt ägda företagen skall agera affärsmässigt. Det ankommer på LKAB:s styrelse och verkställande ledning att göra de företagsekonomiska överväganden som skall föregå ett eventuellt beslut om att öppna kulsinterverket i Svappavaara.

Herr talman! Först tackar jag statsrådet Carlsson för svaret. Det ger ingen upplysning om vad regeringen vill, utan mer om vad LKAB:s koncernstyrelse vill i denna fråga. Eftersom svaret inte ger något sådant besked, vill jag ställa två följdfrågor: 1. Har inte statsrådet Carlsson inhämtat LKAB:s styrelses uppfattning om huruvida marknaden är tillräckligt bra för en omstart av kulsinterverket i Svappavaara? 2. Anser statsrådet Carlsson att LKAB:s uppfattning skall stå över kravet på arbete åt alla? Det var de två frågorna, men jag måste också kommentera svaret. När kulsinterverket i Svappavaara skulle stängas var vpk av den uppfattningen att det var en grovt felaktig linje. Utvecklingen på marknaden för kulsinter har delvis givit oss rätt. Den har inte givit oss rätt på det sättet att vi ännu har fått en omstart, men en sådan är tydligen aktuell, enligt Wiking Sjöstrands utsago. LKAB har samtidigt försökt att använda den positiva utvecklingen i en diskussion med gruvarbetarna om deras lönetillägg. Anser statsrådet Carls son att det är lämpligt att som ett utpressningsmedel i en löneförhandling aktualisera återupptagandet av driften i Svappavaara?

Herr talman! Jörn Svensson har frågat statsministern vilken regeringens politik är beträffande Eiserkoncernen och hur utförsäljningarna av företag förenas med de proklamerade riktlinjerna för svensk tekopolitik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksdagen fattade för drygt ett år sedan beslut om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen, där bl.a. Eiserkoncernen ingår, och behandlade därvid frågan om mål för gruppen. Riksdagen har ställt sig bakom skärpta krav på lönsamhet för de statsägda företagen. Det ankommer på styrelserna och ledningarna i Statsföretag och Eiser att besluta om åtgärder i de företag som ingår i Eiserkoncernen. De åtgärder som vidtas inom Eiserkoncernen måste ses mot bakgrund av de mycket stora förluster som koncernen redovisat under en följd av år. De riktlinjer för tekopolitiken som riksdagen beslutade om våren 1983 innefattar inte några särskilda riktlinjer för företagen i Eisergruppen. Dessa företag skall fungera på samma villkor som andra tekoföretag.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Det är lika bekant för statsrådet som för alla andra här i kammaren att Beklädnadsarbetareförbundets ledning sedan länge har varit djupt bekymrad över vad som pågår i Eiser. Man menar att de anställda inte ges klara besked och att det finns planer som inte redovisas — planer som går ut på långtgående utförsäljningar av koncernen med risk för att arbetarna kommer i fara. Beklädnadsarbetareförbundet anser också att affärsledningen icke är särdeles kompetent — man har t.o.m. ställt krav på en revision. Nu har staten ändå ett ägaransvar, och med tanke på detta vill jag gärna be Roine Carlsson att utveckla det ganska generella och vaga svar som han gav. Det är två frågor som i första hand står i centrum. Jag skulle först vilja fråga: Är det så att ledningen för Eiser i dag förhandlar med Suomen Trikoo i Finland om utförsäljning? Detta har man från Eisers ledning förnekat. Men när vpk:s representant i Statsföretags styrelse så sent som den 8 maj ställde frågan till Karl Erik Åman bekräftade han att man diskuterar framtiden med Suomen Trikoo, som uttrycket löd. Den andra frågan gäller hur Eisers ledning agerar i denna svåra situation: om den agerar på ett kompetent och riktigt sätt, om de satsningar den gör för att försöka klara företaget verkligen är riktiga. Eiser har satsat 25 milj.kr. i marknadsföring på ett s.k. Björn Borg-projekt, för att ute i Europa försälja speciella, litet lyxbetonade och trendiga kläder. Man har från ledningens sida först hävdat att omsättningen på denna verksamhet skulle vara 50 miljoner och sedan hävdat att den skulle vara 30 miljoner. Nu är den nere i 28 miljoner. Dessutom meddelades den 8 maj, på särskild förfrågan från vår sida, att förlusten på denna verksamhet kommer att bli 15 å 20 miljoner. Jag vill ställa följande fråga: Tycker Roine Carlsson att det är att uppfylla de mål som rimligtvis bör gälla för en statlig tekoindustri?

Dechargedebatten uppdelas liksom tidigare år i flera avsnitt. Varje avsnitt behandlas som ett självständigt ärende, och talarlistan för de olika avsnitten kan alltså utökas med ytterligare talare. Då alla under ett avsnitt anmälda talare haft ordet, övergår kammaren omedelbart till att debattera nästa avsnitt. Voteringarna äger rum i ett sammanhang sedan samtliga avsnitt slutdebatterats.

Herr talman! Årets dechargedebatt är speciell, för att inte säga unik. En rad av granskningsärendena berör direkt statsminister Olof Palme. Aldrig tidigare har en svensk statsminister varit direkt inblandad i så många affärer. Ferm-, Bildt-, Raineroch Hesselö-affärerna har statsministern som minsta gemensam nämnare. De borde därför rimligen kallas för Palme-affärerna. Att statsministern blivit inblandad eller gett upphov till så många affärer är ingen tillfällighet. Affärerna bottnar i Olof Palmes sätt att styra landet. Regeringen regerar i dag på ett sätt som inte var avsett i vår nya författning. Vi har ett utpräglat statsministerstyre. Det är statsministern och i någon mån den välbefolkade statsrådsberedningen som utgör den innersta maktcirkeln, i många avseenden den avgörande maktcirkeln. Olof Palmes omdöme och humör är inte alltid det bästa. Han reagerar ofta snabbt och formulerar sig slarvigt och tillspetsat, är långsint och tål inte konkurrens. Detta är sannerligen inte några bra egenskaper för en statsminister, sedan må han i övrigt ha lysande utförsgåvor. Men det som är mest oroande är faktiskt att det runt honom, i statsrådsberedningen, i regeringen och i partihögkvarteret inte finns någon som i det avgörande ögonblicket verkligen har mod att säga ifrån, att varna och försöka ställa saker till rätta. Om så hade varit fallet, hade säkert mycket sett annorlunda ut. Men det finns inga tecken på att statsministern önskar omge sig med några balanserande krafter. Det finns inte några tecken på att han själv ens begriper innebörden i kritiken mot honom, som sannerligen inte kommer bara från politiska motståndare. Ett citat ur protokollet från konstitutionsutskottets utfrågning med statsministern ger i blixtbelysning en klar bild av hans isolering från verkligheten. Han upprepar vid utfrågningen sitt påstående att Carl Bildts resa var olämplig och att hans sammanträffanden med vissa personer inte borde ha ägt rum. Detta är i och för sig ingenting nytt från Olof Palmes sida. Han säger ordagrant: ”Jag har inte hittat någon som tycker att det var lämpligt — — .” Man tar sig för pannan. Här träffar man ständigt människor, inte minst högt uppsatta partivänner till Olof Palme, som tycker att hans handlande i Bildtaffären var överilat och oklokt. Men Olof Palme har, enligt vad han sade i konstitutionsutskottet, inte träffat någon som tycker annorlunda än han i denna uppmärksammade affär. Man kan skratta åt hans isolering.

Detta är visserligen en fråga för nästa års dechargedebatt, men tanken att riksdagen är överordnad regeringen tycks inte slagit igenom i herr Palmes omgivning. Herr talman! Vi har under senare tid fått en debatt om att moderaterna skulle söka strid med socialdemokraterna och Olof Palme personligen om en rad s.k. affärer. Jag vill å det bestämdaste protestera mot detta. Det var inte moderata samlingspartiet som hastigt och lustigt utnämnde Ove Rainer till justitieråd och därmed gav upphov till den affären. Det är inte moderata samlingspartiet som i ett unikt regeringsuttalande har fördömt en enskild riksdagsmans resa. Det var inte moderata samlingspartiet som i Hesselö-affären liknade den danske statsministern vid den argentinske diktatorn Galtieri. Det är inte moderata samlingspartiet som i TV läser upp hemliga brev — som icke ens är avsedda för utrikesministerns ögon — till hälften och döljer den andra halvan. Moderata samlingspartiet har inte ställt till med någon sorts affärer. Vi har inte försökt leta upp affärer och avslöja dem. Vi har bara deltagit i den debatt och granskning som är en nödvändig del i ett parlamentariskt styrelseskick. Att Olof Palme är irriterad över detta kan vi inte göra någonting åt. Vi kan inte underlåta att kritisera statsministern när det är uppenbart att han ständigt av egen förskyllan hamnar i uppseendeväckande affärer. Vi bedriver ingen kritik mot herr Palme för kritikens eller debattens egen skull. Om Olof Palme inte talar om att ägna sig åt ”pinsamt renhållningsarbete” eller kräver att andra partiledare skall ”göra avbön” innan han kan gå med på vissa saker utan avstår från den sortens språkbruk, får vi ett bättre politiskt klimat i landet. Jag upprepar än en gång: Det ligger makt uppå att statsministern ändrar sitt språkbruk, och det ligger makt uppå att han undviker att ständigt trassla in sigiden här typen av affärer, om vi skall få det politiska klimat som jag tror att många människor, inte minst utanför det här huset, tycker vore rimligt i vår svenska demokrati. Herr talman! Varför denna inledning om Olof Palme? Jo, därför att en konstitutionell granskning i dag, som konstitutionsutskottets tjocka betänkande visar, obönhörligen fokuseras på statsministerns sätt att styra landet — ett enväldigt sätt, som för tankarna tillbaka i tiden till Carl XIV Johans eller Gustav III:s dagar. Från socialdemokratiskt håll talades det under de borgerliga regeringsåren ofta om att en socialdemokratisk återkomst till makten skulle innebära stramare regeringstyglar, mindre långrotande och klarare beslut. Det finns anledning att vid drygt halvtid se om det verkligen blev så. Jag har redan konstaterat att regeringstyglarna har stramats åt, så hårt att de finns i en enda persons händer. Åtstramningen har tagit sådana former att tyglarna har strypt både regering, riksdagsgrupp och parti i viktiga frågor. Men det var väl knappast denna typ av åtstramning som man önskade sig från socialdemokratiskt håll, om jag nu undantar statsministern. Långrotandet har det sannerligen inte blivit slut på. Långbänken finns kvar på grund av ”rosornas krig”. Förseningen av propositionsavlämnandet är allvarlig. Jag vill understryka att konstitutionsutskottet är enigt i sin kritik mot det sena propositionsavlämnandet. Regeringen får inte i väg sina förslag till riksdagen på grund av splittringen inom partiet och på grund av att man inte har egen majoritet utan tvingas söka stöd antingen hos kommunisterna eller också hos de borgerliga. Minoritetsregerandets problem drabbar nu riksdagen genom svårigheter för den att planera sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Det finns anledning, herr talman, att i annat sammanhang återkomma till hur denna fråga skall lösas. Irritationen hos ledamöterna är så pass stor att vi till ett annat år nog får söka andra former för att kunna sköta riksdagsarbetet på ett rimligt sätt. Klarheten i besluten då? Har inte den blivit större? Knappast! Några markanta förbättringar går inte att finna, snarare tvärtom. Till följd av minoritetsställningen tvingas regeringen ofta skriva luddigt för att få tillräckligt stöd från olika håll. Den gamla benägenheten till ramlagstiftning gör det hela än mer svåröverskådligt. Herr talman! Huvudintrycket av årets granskning är ändå Palme-affärernas mångfald. Inget tyder på att någon omorientering är på gång inom den socialdemokratiska ledningen i syfte att få en mera balanserad maktstruktur, som skulle kunna förhindra statsministern att ställa till nya affärer. Därför är jag övertygad om att vi nästa år, när det är dags för en ny dechargedebatt, åter kommer att finna Olof Palme i en central roll. Som leverantör till konstitutionsutskottet av granskningsuppgifter är han oöverträffad.

Herr talman! I den inledande rundan om konstitutionsutskottets granskningsbetänkande har det varit vanligt att vi anlagt synpunkter på granskningen som sådan. Jag har personligen gjort det så många gånger nu att jag när det gäller själva principerna för granskningen inte har mycket att tillägga. Jag tror således fortfarande att utskottets granskning är värdefull. Den sprider ljus över mycket som varit dunkelt och vidgar och fördjupar den allmänna politiska debatten i intressanta frågor där debatten annars skulle ha blivit kryptisk. Det intresse med vilket massmedia följer KU:s granskning visar också att den har betydelse långt över det rent formella. Vidare — och det är kanske det viktigaste — har granskningen enligt min mening en förebyggande effekt. Man vet i kanslihus och annorstädes att utskottet kan gräva fram det mesta, och därför går man säkert inte tvärsöver i samma utsträckning som man annars skulle frestas att göra. Men att det trots denna förebyggande effekt även direkt av granskningen följer frågor som förtjänar kritisk debatt visar inte minst årets betänkande. Konstitutionsutskottet har rätt att få ut allt material, såväl hemligt som öppet, i de ärenden som utskottet särskilt vill syna. Här är det naturligtvis av stor betydelse för utskottets granskning att departementen självmant lämnar ut allt, så att utskottet inte behöver bedriva ren spårhundsverksamhet. Men det är också rätt avgörande att alla handlingar som kommer in till departementen registreras och diarieförs och att detta sker på ett sådant sätt att det lätt går att få ögonen på dem. Detta gäller även hemliga handlingar, som visserligen skall registreras i särskilda diarier, men som utskottet icke förty skall ha tillgång till. Jag skall inte här närmare ta upp frågan om diarieföringen, eftersom den behandlas i ett särskilt avsnitt. Men det kan vara värt att redan så här inledningsvis påpeka den remarkabla underlåtenhet som statsministern själv gjorde sig skyldig till när han lät den senare så omtalade Fermrapporten ligga oregistrerad från den 25 maj 1983 till den 9 december samma år. Om inte andra omständigheter medverkat, hade den kanske alltfort legat inlåst utan att vara registrerad. Så får det helt enkelt inte gå till. Konstitutionsutskottet kan ju inte gärna bryta sig in i statsministerns eller departementens kassaskåp för att efterforska vad som där kan finnas undangömt. Underlåtenhet att registrera inkommande handlingar är således till allt annat ett hinder för KU:s granskning. Och sådana hinder får inte förekomma. Vad man i olika omgångar kunnat notera är en påtaglig irritation från regeringens och särskilt statsministerns sida för att utskottet ger sig på ur regeringens synpunkt känsliga frågor. Vid ett tillfälle benämnde statsministern dem som väckte granskningsärenden i utskottet ”i biblisk mening onda människor”, vad nu detta kunde innebära. Men någon uppskattning var det väl knappast uttryck för. I vår har vi fått uppleva hur folk från statsrådsberedningen kommit rännande till utskottskansliet för att efterforska hur utskottet sköter sina granskningsuppgifter. Jag har sagt det tidigare, men det tål att upprepas: Det är konstitutionsutskottet som granskar regeringen och inte tvärtom. Och detta är inte ett utslag av någon hos utskottsledamöterna koncentrerad ondska. Det är en uppgift som åläggs utskottet i regeringsformen. Regeringar av olika kulörer får faktiskt finna sig i att utskottet fullgör denna sin grundlagsenliga uppgift efter bästa förmåga. Denna granskning är en del av vårt öppna parlamentariska system, och en värdefull del. Herr talman! På den tiden när vi hade en annan majoritet i riksdagen var det från socialdemokrater i konstitutionsutskottet ett förfärligt parlamenterande om parlamentarismens förfall. Man diskuterade i regeringen innan man fattade beslut, det hände att det tog litet tid innan man var redo för beslut, och man anställde gubevars folk som medhjälpare till statsråden — allt detta var fel enligt den dåvarande socialdemokratiska oppositionen. Parlamentarismen hade förfallit. En regering skulle vara en i alla avseenden på förhand enig grupp, och dess förslag skulle utan dröjsmål rinna igenom en välvilligt nickande riksdag. Detta var sann parlamentarism. Nu har vi haft en socialdemokratisk regering i ett par år. Det är en minoritetsregering, som de flesta socialdemokratiska regeringar under efterkrigstiden. Men den kan som regel lita på vänsterpartiet kommunisternas stöd, om än ibland efter regelrätta förhandlingar och vid något tillfälle direkt från denna talarstol. Den socialdemokratiska regeringen sitter på vänsterpartiet kommunisternas välvilja. Men detta är en politisk och inte en konstitutionell fråga i begreppets trängre bemärkelse. Det kan dock finnas anledning att erinra om sakförhållandena med hänvisning till den mycket egendomliga debatt som socialdemokraterna förde i dessa frågor under tidigare regeringar. Vad som är av direkt konstitutionellt intresse är däremot att det blivit en väldig koncentration till kanslihuset vad gäller t.ex. utredningsverksamhe ten. Den ena frågan efter den andra av stor betydelse förbereds inom kanslihusets stängda dörrar. Detta har lett till en stark ansvällning av personal i kanslihuset, men om detta hör man numera inga klagomål från socialdemokraterna. Men det har också lett till en större slutenhet mot allmänheten och mot massmedia. Vi hart.o.m. fått uppleva hur man samlat företrädare för massmedia till regelrätt uppsträckande seminarier för att det skrivits om sådant som det inte borde skrivas om. Och självaste utrikesministern har sagt att han tycker att massmedia skall återge hans officiella deklarationer men inte på egen hand efterforska vad som kan ligga bakom fasaden. Och gör man det så anställer regeringen t.o.m. språkexperter för att försöka få reda på var journalisterna kan ha fått sina uppgifter från. Vad som eftersträvas är tydligen ett slags tystnadens konformism, som helst skall innebära att alla ligger på knä i stilla beundran för landets statsminister. Gör man inte det så får man bannor. Vad gäller lagstiftningsprodukterna som helhet och riksdagens möjligheter att konstruktivt granska regeringens förslag är det naturligtvis till stor nackdel att regeringen så ofta går förbi kraven på en noggrann utredningsprocess och ett öppet remissförfarande. Utskottets granskning visar att regeringen i ett stort antal fall hoppat över lagrådsgranskningen och att den i flera propositioner inte heller angett några skäl för detta. Utskottet påtalar också detta i årets betänkande. Men vad som ur lagstiftningens och riksdagens synpunkter är minst lika allvarligt är att lagrådet i fall efter fall där lagrådets granskning påkallats känt det nödvändigt att konstatera att regeringens förberedelsearbete varit så bristfälligt, att lagrådet haft begränsade möjligheter att fullgöra sina grundlagsenliga uppgifter. Jag har upprepade gånger tagit upp detta i riksdagen men fått undvikande svar. En sedermera avsatt justitieminister sade i en debatt som jag hade med honom att han tyckte att regeringen genom sitt agerande visade handlingskraft. Denna handlingskraft skulle således bestå i att snabbt trumfa igenom illa förberedda förslag med stor, om än i viktiga avseenden okänd räckvidd. Helt nyligen har lagrådet haft ett ärende där man i skarpa ordalag upprepat sin kritik. Det gäller ett förslag om en komplicerad straffbeskattning av villaägare som inte har statliga lån. Jag skall inte gå in på själva sakfrågan.

Det är ett sätt som enligt min mening inte är bra och som strider mot vad vi av tradition varit vana vid i vårt land. Detta sätt att förbereda eller, rättare sagt, att underlåta att förbereda lagförslag är till skada för de slutliga lagprodukterna, försvårar riksdagens arbete och försämrar möjligheterna till en allsidig debatt innan uppslag förvandlas till lag. Herr talman! Utskottets granskning i övrigt spänner över ett stort antal frågor med betydande spridning. Dessa frågor kommer att behandlas senare i debatten. I flera av dem — och det gäller särskilt de frågor som har utrikespolitisk anknytning — är statsministern huvudpersonen. Det är rätt uppenbart att det är statsministern som sköter utrikespolitiken med utrikesministern som ett slags efterhandssufflör. Det gällde förra året i den uppmärksammade Egon Bahr-affären, och det gäller i de frågor som nu granskats och som vållat så mycket debatt. I flera av fallen har statsministern uppenbarligen låtit sina känslor rusa i väg på ett sätt som åstadkommit stort buller och upprörd debatt i frågor där ett mera dämpat tonläge och en större eftertanke före besluten borde ligga i landets intresse. Detta visar bl.a. den granskning som utskottet i år har utfört.

Herr talman! Vi människor talar ofta hellre om konkreta händelser och andra människors handlande än om abstrakta regler och principer. Massmedia skriver också mycket hellre hyllmeter om olika s.k. affärer i politiken än om de olika principbeslut som politikerna fattar. Därför blir det ofta så att dechargedebatten, där riksdagen granskar regeringen — jag upprepar, talman, att det är riksdagen som granskar regeringen, det är inte tvärtom — uppfattas enbart som en strid om vilka enskilda statsråd som kan kritiseras för åtgärder som de har vidtagit eller underlåtit att vidta när det borde ha skett. Men faktiskt är det så att vi i konstitutionsutskottet under sex sju månaders tid ägnar väl så mycket tid åt olika typer av ärenden och den allmänna praxis som utvecklas i regeringskansliet. Jag vill med bestämdhet hävda att den granskningen är minst lika viktig, även om den inte är lika politiskt brännbar och ord och uttryck följdaktligen blir litet mer nyanserade i den granskningen. Jag skall inte ta upp tid med att nämna alla ärenden — en del är redan nämnda. Men jag skall ta upp några. För att verkligen understryka hur viktigt vi i folkpartiet anser det vara att lagrådsgranskning sker av regeringens lagförslag vill jag erinra om att vi i år — liksom tidigare — har kontrollerat att regeringen följt reglerna om lagrådsgranskning, på samma sätt som vi nästan traditionsenligt har haft anledning att gå igenom tiderna för propositionsavlämnandet. Där har vi i år kunnat skönja en viss förbättring, men den är inte så stor att någon riksdagsledamot kan vara nöjd. Det är inte rimligt att regeringen kan ta all tid i världen på sig att skriva propositioner, och sedan ändå bli försenad med att lämna dem på anmäld tid till riksdagen. Eftersom riksdagen inte alls har ”all tid i världen” på sig att gå igenom förslagen utan tvärtom mycket kort tid, borde det vara en självklarhet för varje regering att visa så mycket respekt för riksdagens åsikter att man försökte underlätta vårt arbete. Nu sker i stället motsatsen — arbetet här i huset försvåras av att så mycket som en fjärdedel av alla propositioner har lämnats efter propositionstidens utgång. Det framgår klart av utskottets skrivning att vi ”traditionsenligt” också i år haft anledning att vara kritiska. Men det är inte bara riksdagen som får besvärliga arbetsförhållanden på grund av regeringens senfärdighet. Vi har kontrollerat utgivningen av Svensk författningssamling och tidpunkten då författningarna kommit ut från trycket och jämfört den med tidpunkten när författningen/lagen skall träda i kraft. Av 1 127 författningar som publicerades 1983 kom mer än en tredjedel ut senare än två veckor före den dag då de skulle träda i kraft. Det är enligt min uppfattning egentligen allvarligare än den bedrövliga förseningen av propositionsavlämnandet. Här gäller det inte riksdagens arbetsmöjligheter, utan det gäller möjligheterna för myndigheter och domstolar att tillämpa de lagar som vi stiftar här i riksdagshuset, och det gäller alltså framför allt medborgarnas väl och ve. Det finns i Sverige en utbredd irritation över att vi har för mycket lagar, som många säger. Stundom är den irritationen begriplig, stundom är den bara vulgärpropaganda, som bygger på okunnighet. Men det minsta man kan begära i ett så lagreglerat samhälle som vårt är att de som berörs av lagstiftningen har en rimlig chans att få ”läsa lagen” och sätta sig in i vad den betyder innan den träder i kraft. Den möjligheten har man på grund av regeringens försummelse ofta gått miste om, och det är enligt min uppfattning egentligen mycket allvarligare och värt en mer högljudd kritik än alla de s.k. affärer som vi skall tala om senare här i dag. Herr talman! Ett annat ämne som inte kommer upp senare i dag vill jag hastigt beröra. När vi har gått igenom ett stort antal ärenden om utvisning av utlänningar, som har gjort sig skyldiga till brott här i Sverige, har vi kunnat konstatera en utveckling, som kräver fortsatt uppmärksamhet från både regeringens och riksdagens sida. En utlänning, som har begått ett allvarligt brott i Sverige, döms naturligtvis till fängelse men kan därutöver under vissa omständigheter av domstolen dömas till utvisning ur landet. Om så sker, skall domstolen ta hänsyn till detta, när påföljden i övrigt bestäms, vilket i praktiken medför att en utlänning och en svensk som har begått samma brott får olika straff. Utlänningen får en kortare fängelsetid, därför att han sedan skall utvisas. Utvisningen är självfallet ett men för utlänningen. Men enligt reglerna har regeringen möjlighet att återbryta ett utvisningsbeslut eller bevilja nåd. Konstitutionsutskottet har granskat dessa ärenden och studerat alla fall där utvisning inte har verkställts. Vi har i och för sig inte haft någon anledning att rikta anmärkningar mot invandrarministern eller mot att återbrytning har skett i de enskilda ärendena. Vi har tvärtom varit ense om att det är svåra ärenden att fatta beslut om. Men vi är också eniga om att det måste framstå såsom stötande för den allmänna rättsuppfattningen att det faktiska resultatet blir att en utlänning som har begått grova brott kan få en mildare behandling än en svensk medborgare. Detta gynnar varken invandrarna i Sverige eller svenskarna. Utvecklingen måste därför noga följas i fortsättningen. Det förfarande som jag här har skildrat strider säkert mot den allmänna rättsuppfattningen. Jag har i mitt inledningsanförande avsiktligt inte velat beröra de s.k. affärer som vi skall tala om sedan. Men jag kan inte underlåta att påpeka att vi tyvärr har fått nya arbetsuppgifter för nästa år, redan innan vi har röstat om årets granskningsbetänkande. Jag tänker på den s.k. Algeriet-BPA-affären samt det märkliga som hände häromdagen, när en politisk tjänsteman från statsrådsberedningen kom upp till konstitutionsutskottets kansli och ställde till med förhör om våra handlingar och hanteringen av dem. Det minsta man från Sveriges riksdag kan begära av Sveriges regering och dess kansli är respekt för den grundlagsregel som säger att det är riksdagen som granskar regeringen. Det finns ingen regel som säger motsatsen. Det är en oroväckande maktfullkomlighet att låta politiska regeringstjänstemän trampa in och hålla förhör med riksdagens utskott och tjänstemän. Det skulle inte skada om regeringen läste på regeringsformen. Jag skall sluta med att påminna om att det i 1 kap. 6 § regeringsformen står: ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” I 12 kap. 1 § regeringsformen står: ”Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.” Det står inte någonstans i regeringsformen att det skall vara tvärtom, herr talman!

Herr talman! ”Affärerna det blir strid om”, löd en helsidesrubrik i en tidning om årets granskningsarbete i konstitutionsutskottet. Det är väl så att vissa affärer tilldrar sig större intresse än det samlade granskningsmaterial som redovisas på 400-500 sidor i utskottsbetänkandet. På s.k. affärer går det att göra rubriker och löpsedlar, men vem kan åstadkomma en rubrik på utgivningen av Svensk författningssamling eller propositionsavlämnandet? Det ligger dock en fara i att den samlade bilden av utskottets och riksdagens granskning kan komma att skymmas av de mer publika inslagen. Enligt regeringsformen skall konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Därtill får varje utskott och varje enskild riksdagsledamot väcka frågor för granskning. Utskottet sysslar inte bara meds.k. affärer. Arbetet omfattar genomgång av protokoll och handlingar på skiftande områden. Fixeringen vid vissa affärer kanske inte enbart beror på deras publika egenskaper. De politiska partierna har nog själva bidragit härtill. Benägenheten att hitta affärer och rikta kritik mot statsråd har växlat i och med att regeringsmakten har skiftat. Detsamma kan sägas om benägenheten att förringa begångna felaktigheter. Även om det råder en strävan att koncentrera granskningsarbetet till de konstitutionella frågorna finns en sådan risk inbyggd i det granskningssystem vi har. Gränsdragningen mellan konstitutionella felaktigheter och en i andra avseenden bristfällig handläggning av regeringsärendena är heller inte alltid knivskarp. En iakttagelse som kan göras beträffande massmedias presentation av granskningsarbetet är denna: Majoriteten vill inte kritisera statsministern eller något annat statsråd, medan oppositionen framför skarp kritik, brukar det heta. Men är detta hela sanningen? Om man företar en genomgång av årets granskningsfall torde den visa på att bilden behöver nyanseras en hel del. Man kan t.ex. se på ett av de mer bekanta ärendena, nämligen utnämningen av Ove Rainer till justitieråd. Majoriteten är inte alls okritisk. Utskottet betecknar det som en nackdel att inte de normala rutinerna tillämpades och tar fasta på försäkringarna att regeringen kommer att återgå till vad som tidigare gällt. Detta är inte en okritisk syn på vad som skett, utan tvärtom utgör det en kritik. De borgerligas kritik mot förhastade uttalanden från statsministern och mot att den tillförordnade justitieministern orienterades först kort före regeringssammanträdet, kan knappast anses utgöra något sakbidrag till den konstitutionella granskningen. Det finns däremot andra sidor av denna affär som är mer anmärkningsvärda men som inte ingått i granskningen. Vi har bl.a. en skattelagstiftning som möjliggör omfattande ekonomiska manipulationer. Den frågan får behandlas i annat sammanhang. Förmodligen är intresset inte så stort i vare sig nuvarande eller tidigare regeringspartier för att ta itu med det problemet. I många av de frågor som har granskats finns säkert inslag och turer som är klandervärda. Frågan är dock om dessa förhållanden kan klandras från konstitutionell utgångspunkt eller om klandret skall föras fram i annat sammanhang. De borgerliga reservationerna bygger heller inte under den hurtfriska kritik som de utmynnar i. Detta gäller särskilt de utrikespolitiska frågorna, oavsett om de betecknas som Bildtaffär eller Fermaffär eller gäller Bai Bang eller något annat. Här är det mer fråga om framför allt moderaternas försök att driva en annan linje i utrikespolitiken. Av påståendena om dubbla budskap i ubåtsfrågan blev det endast kvar kritik för diarieföring av en rapport. Om man, som jag påpekat, kan finna att benägenheten att rikta kritik växlar med regeringsskiftena, så finns det också områden där både nuvarande och tidigare regeringspartier gemensamt söker förhindra kritik. Vi får anledning att återkomma till den frågeställningen vid behandlingen av vapenexporten till Burma. En annan sida av granskningsarbetet som lätt kommer i skymundan är de frågor där ett enigt utskott framför kritik. Det finns faktiskt flera sådana frågor. Dit hör diarieföreningen i departementen och handläggningen av datafrågor. Dit hör regeringens behandling av riksdagens skrivelser, den ständigt återkommande kritiken mot propositionsavlämnandet och utgivningen av Svensk författningssamling. Det finns också granskningsärenden som inte leder till vare sig uppdelning i majoritetsoch minoritetsståndpunkter eller kritik från utskottet. De kan likväl vara betydelsefulla för att klarlägga regler och praxis. I år har utskottet exempelvis granskat handläggningen av vissa delar av utlänningsärendena. Även om inget särskilt uttalande gjorts, tror jag att denna fråga tillhör de områden som fortlöpande bör granskas. I många frågor är utskottets redovisning knapphändig. Det är säkert nödvändigt att studera bilagor och protokoll från utfrågningar för att få hela bilden av ärendena. Till de olika frågorna i granskningsbetänkandet blir det tillfälle att återkomma under särskilda rubriker. I två frågor har vi från vpk fogat reservationer till betänkandet. Även till dessa återkommer vi. Jag har berört attityderna hos partierna i deras roller som regeringspartier resp. opposition. Ingendera sidan har som bekant majoritet i utskottet. Även vpk finns med. När nu vpk i de flesta ärendena ingår i utskottsmajoriteten kan det finnas skäl att påpeka att det också förekommit en betydande diskussion inom majoriteten, och för många av våra synpunkter har vi fått gehör. Jag vill också säga, att utan vpk hade nog vissa uttalanden varit mindre kritiska. Även detta, herr talman, hör till bilden av granskningsarbetet.

Herr talman! Vi står inför en lång dags debatt. Är det alltför okonventionellt att försöka bidra litet till avspänningen genom att meddela att jag plitade ner ett litet politiskt grötrim innan jag gick upp i talarstolen? För att inte komplicera massmediernas arbete vill jag läsa upp det här. Granskning är ett väldigt slit, men nu har vi bändat det ända hit. Därmed har vi alltså fått fram detta digra betänkande. Herr talman! Det hör till traditionen att granskningsdebatten inleds med en runda om inriktningen av utskottets arbete i detta hänseende. Så har skett även i dag. Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Vi har i princip generell initiativrätt som medger att vi, utan hinder av uppgiftsoch ansvarsfördelningen mellan utskotten, kan ta upp frågor till behandling. På konstitutionsutskottets initiativ gjordes en viss precisering och avgränsning av granskningsuppgifterna i samband med att institutets misstroendeförklaring tillkom vid den partiella grundlagsreformen 1968-1969. Grundtanken är att vår granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning skall vara administrativt och inte politiskt inriktad. Konstitutionsutskottet är ju det enda organ som har rätt att granska regeringens administrativa praxis. Vilken praxis som är lämplig att använda för utskottets egen granskning har varit föremål för diskussion under de år som gått sedan konstitutionsutskottet i slutet av 1960-talet gjorde det uttalande om granskningens lämpliga inriktning som jag just återgett. Klagomål mot en politisering av granskningsarbetet har förekommit från tidigare ordförande — såsom Hilding Johansson under förra Palmeregeringens tid och från Bertil Fiskesjö under den borgerliga regeringsperioden, då statsministern hette Thorbjörn Fälldin.

De är intressant att de borgerliga talarna nu börjat ägna sig åt frågan om hur parlamentarismen fungerar i olika typer av regeringar. Det vi socialdemokrater såg som en brist i vad Hilding Johansson brukade kalla Fälldinparlamentarismen var att koalitionsregeringarna inte fungerade som en enhet utåt. Det gav ett oklart intryck av vad som var den samlade regeringens inställning inom exempelvis energipolitiken. Till koalitionsregeringarnas karakteristiska egenskaper hörde vidare att kontroversiella frågor ofta hamnade i samordningskanslier och drogs i långbänk innan regeringen kunde bestämma sig. En viss belysning av vilka förseningseffekter som kan uppkomma i sådana sammanhang ges i årets betänkande där vi redovisar en bakgrund till det unika elavbrottet som gjorde att det blev strömlöst i praktiskt taget hela Sverige tredjedag jul förra året. Om jag nu förstått Anders Björck, och i viss mån även Bertil Fiskesjö och Karin Ahrland, rätt ser de återkomsten av en socialdemokratisk enpartiregering som att vi har fått en Palmeparlamentarism eller vad man kallar ett statsministerstyre. Tillåt mig betvivla att de har rätt. Statsministern lever säkert upp till den roll som han skall spela i de övergripande frågorna. Men upplevelsen av Olof Palme som nära nog envåldshärskare i regeringen är, vågar jag hävda, en massmedial synvilla. Vi fick efter valet 1982 en ideologiskt mera homogen och därigenom mera beslutsför regering. I en sådan enpartiministär har statsråden större möjligheter att handla självständigt å regeringens vägnar, väl vetande att de har ett likasinnat statsrådskollektiv bakom sitt agerande.

Statsministerns roll i en regering är självklart viktig, men beslutsfattandet blir minst av allt någon enmansteater. Låt mig för att komplettera bilden redovisa några iakttagelser byggda på erfarenheter från medlemskap i regeringsparti dels under perioden 1969-1976, dels efter drygt första halvlek under pågående mandatperiod med en socialdemokratisk regering. De iakttagelserna vittnar inte om en ökad toppstyrning. Snarare är mitt intryck att det skett en decentralisering av arbetet på så sätt att departementens chefer i ökad utsträckning har förankrat sina förslag hos sina partikamrater i resp. utskottsgrupp — detta som en komplettering till arbetet i riksdagsgrupperna. Jag är säker på att denna breddning av inflytandet till regeringens parlamentariska bas i riksdagen av kommande statsvetenskaplig forskning kommer att tillmätas större vikt än klichéomdömen om en utveckling inom svensk parlamentarism mot presidentstyre, utövat av statsministern. Det talas ibland om ett försämrat politiskt klimat här i landet. Ute på fältet möter vi en stigande irritation över att politiker invecklar sig i strider om frågor som man borde kunna klara ut i normalt parlamentariskt umgänge med varandra. Jag tycker att vi inom konstitutionsutskottet har ett ansvar för att hålla borta från vårt granskningsarbete den dåliga stil som karakteriseras av politisering för politiseringens egen skull. Som ordförande i utskottet vill jag också hävda att årets betänkande visar att vi i viktiga avseenden lyckats freda oss för en sådan utveckling, även om Anders Björck sin ovana trogen inte kan avhålla sig från att hojta förfärligt då han lämnat KU:s sessionssal och placerat sig i kammarens talarstol.

Sedvanligt omfattar granskningen lagrådsremisserna, propositionsavlämnandet, utgivningen av Svensk författningssamling samt regeringens behandling av riksdagens skrivelser. Inom samtliga dessa områden har vi uppnått enighet, och jag är övertygad om att granskningen — det har även Bertil Fiskesjö ofta uttalat — fungerar som ett slags allmänprevention mot frestelser för de högsta makthavarna i förvaltningssystemet att bryta mot gällande regler och vedertagen praxis. Från årets granskning vill jag i likhet med tidigare talare peka på några djuplodningar som vi har gjort vad gäller dataärenden, regeringens handläggning av utlänningsärenden, offentlighetsprincipens tillämpning, tillsättningsärenden i kanslihuset från jämställdhetssynpunkt samt medbestämmandefrågor i regeringens kansli. Resultatet av granskningen har här i vissa stycken redan redovisats av talarna före mig och blir i andra fall föremål för debatt i särskild ordning. En noggrann läsning av vad vi sagt i dessa och andra hänseenden dementerar uppfattningen att utskottsmajoriteten skulle sätta ofelbarhetsstämpel på allt vad den regering gör som riksdagens majoritet röstat fram. Jag är övertygad om att förekomsten av ett utskott med särskilda befogenheter att syna befarade övertramp verkar till förmån för en god lagtillämpning. Även där vi inte kommer överens om slutsatserna har vi i enhällighet grävt fram det material konklusionerna skall grunda sig på. Den stora mängd värdefullt faktamaterial som vi med ett skickligt kanslis medverkan publicerar och som kompletteras med nu offentliggjorda protokoll från utfrågningar, där de svarande visat både öppenhet och stort kunnande, erbjuder ett gott sakunderlag för bedömningar, inte bara för utskott och riksdag utan också för allmänheten. Jag vill verkligen polemisera mot uppfattningen att Olof Palme visat grinighet mot utskottet. I två och en halv timme satt han och svarade på våra frågor, och även i övrigt har regering och kanslihus samarbetat när det gällt att få fram de handlingar vi behövt. För den allmänna debatten om lagtillämpning och regeringens administrativa praxis måste det också vara viktigt att utskottet sammanställer material som ofta är svårtillgängligt. Jag kan som exempel peka på den utförliga redovisningen av vissa utlänningsärenden. Jag nöjer mig i debattens inledningsskede med dessa randanmärkningar, samtidigt som jag yrkar bifall till utskottets skrivningar på samtliga punkter.

Herr talman! Konstitutionsutskottets ordförande började med att läsa upp en liten dikt, som handlade om vårt mödosamma granskningsarbete. Jag skulle vilja göra en travesti på den dikten. Den bör rimligtvis låta så här: ”Dechargen blir ett väldigt slit, när statsministern inte tål kritik.” Det är faktiskt vad den här inledande rundan har kommit att handla om. Olle Svensson säger att det är en massmedial synvilla att vi har fått en Palmeparlamentarism i det här landet. Tyvärr är det inte på det sättet. Årets granskning visar på en rad punkter att statsministern personligen har fattat beslut, där det borde ha varit någon form av beredning it.ex. regeringen. Vi skall nu inte föregripa andra ärenden. Låt mig dock bara peka på att när det gällde Raineraffären — Rainers utnämning till justitieråd — fick det statsråd som skulle föredra ärendet i regeringen besked om vem hon skulle utnämna en kvart innan statsministern slog klubban i bordet. Där fanns ingen tid till samråd. Vi skulle, herr talman, på punkt efter punkt — och vi återkommer till det senare — kunna peka på vilken typ av maktutövning som här förekommer. Och när det gäller att statsministern inte tål kritik, så är det ju ingenting som några borgerliga KU-ledamöter har hittat på. Det har ju faktiskt även i den socialdemokratiska pressen då och då förekommit antydningar i den här riktningen. Men det har naturligtvis tillbakavisats. Man har försökt lägga locket på. Sedan säger Olle Svensson att det är naturligt att statsministern deltar när det gäller regeringsbildning, ubåtsfrågor och kontakter med statsministrar i andra länder. Ja, alldeles självklart — ingen har ifrågasatt detta. Men vad vi harifrågasatt ärt.ex. den förankring som finns inom den egna regeringen och om det är rimligt att likna andra, vänligt sinnade, länders statsministrar vid argentinska diktatorer — om det verkligen leder till att vi får ett bättre klimat. Vad vi har ifrågasatt är också om statsministerns benägenhet att aldrig tåla kritik verkligen leder till det förbättrade politiska klimat i Sverige som Olle Svensson efterlyste — ett önskemål som jag gärna vill ställa mig bakom. Jag tror också att vi behöver ett bättre politiskt klimat. Jag tycker att det är viktigt att regering och opposition i olika frågor kan tala i lugn ton med varandra. Men det är faktiskt så att detta är besvärligt, när vi har en statsminister som är överkänslig för kritik och som, för att citera honom själv för ovanlighetens skull, inte är ”aktsam med orden”. Det vimlar ju, herr talman, av argsinta, tillspetsade, arroganta uttalanden från statsministerns sida. Här skall göras ”avbön”, ”pinsamt renhållningsarbete” , ”ingen ville tai en viss riksdagsman” — och vad det nu kan vara som han har sagt. Det är landets statsminister, herr talman, som för in ett moment av det här slaget i den politiska debatten. Det är inte moderata samlingspartiet eller något annat borgerligt parti som använder det språkbruket. Får jag sluta med att säga, herr talman, att jag tycker att det ändå är värt att notera att det finns en irritation i dag mot konstitutionsutskottets granskningsverksamhet. Det förhållandet att det dyker upp politiska tjänstemän och anställer förhör med folk inom konstitutionsutskottets kansli är allvarligt. Det är någonting som vi skall återkomma till. Men det ligger naturligtvis en avsikt bakom detta.

Jag tycker nog att detta är ett varningens tecken. Men man kommer naturligtvis inte, vad moderata samlingspartiet anbelangar, att lyckas tysta oss i vår granskande verksamhet — det kan jag försäkra.

Herr talman! Låt oss hoppas att den starka kritik som har kommit till uttryck gentemot statsrådsberedningens försök att lägga sig i utskottets arbete skall vara ett memento och den debatt som förekommit verksamt hindrar att något liknande sker i framtiden. Jag underströk i mitt inledningsanförande dock att jag tyckte att det var i sig ett allvarligt utslag av regeringens uppenbara känslighet för att konstitutionsutskottet fullgör sina grundlagsenliga uppgifter som granskare av regeringen. Olle Svensson tog i sitt inlägg upp frågan om parlamentarismens tillämpning och upprepade i stort sett den kritik mot tidigare regeringar som både Hilding Johansson och han — med mycket större energi, måste jag säga — tidigare framfört. Det är en rätt meningslös debatt. Parlamentarismen uppenbarar sig i många olika former. Den ena typen av regering är inte mer förenlig med parlamentarismens principer än den andra, så länge regeringen utgår från riksdagen och sitter kvar så länge riksdagen tolererar detta. Sedan menade Olle Svensson att den nuvarande regeringen hade, till skillnad från den tidigare, visat en utomordentlig handlingskraft. Detta grundade sig då i en mera enhetlig uppfattning inom regeringen om vad man ville göra. Det kan tänkas att det i vissafrågor är på det sättet, men det är i och för sig ingen kritik mot andra typer av regeringar. Vad är det för fel att partier som ingår i en koalitionsregering diskuterar frågorna med varandra innan man går till beslut? Det måste vara fullt tillåtet. Vidare skall man inte överdriva — det visar den praktiska erfarenheten — effektiviteten hos en regering av socialdemokratisk typ. Det har förekommit att regeringen ena veckan lägger fram en proposition här i riksdagen och nästa vecka tar tillbaka den. Det visar att man inte vetat vad man har velat. Hur var det när det gällde försvarsanslaget för att följa upp 1982 års försvarsbeslut? Det fanns inga pengar i den budget som regeringen presenterade i januari. Oppositionen fick hjälpa till, och först efter långa förhandlingar kunde man fylla på det hålet i regeringens budget. Hur har det varit i frågan om stödet till barnfamiljerna? Regeringen stod handfallen månad efter månad. Samtliga partier i riksdagen lade fram sina förslag. Regeringen hade ingenting att komma med — man visste inte vad man ville. Och såvitt jag kan förstå har det inom regeringen rått mer eller mindre öppet krig om hur man skall hantera avtalsrörelsen. Så överdriv inte, Olle Svensson, enhetligheten, konsekvensen och det rationella handlandet hos den sittande regeringen! I min inledning tog jag faktiskt upp sådana frågor som har med granskningen direkt att göra och som också avhandlas i det inledande avsnitt som vi diskuterar. Jag nämnde bl.a. de påpekanden som lagrådet ideligen har gjort, med kritik mot regeringens sätt att förbereda sina förslag till riksdagen. Jag vill gärna fråga Olle Svensson: Tycker inte Olle Svensson att det är besvärande att lagrådet, på sakliga grunder, i ärende efter ärende kan visa att regeringen har försummat det beredningsarbete som normalt skall föregå avlämnandet av en proposition till riksdagen?

Herr talman! Olle Svensson ville gärna föra debatten lika mycket om tidigare regeringar som om den regering vi skall granska i dag. Jag tycker, herr talman, att vi skall hålla oss till ämnet, och det är den nuvarande regeringen Palme och dess administration. Olle Svensson säger att vårt påstående om statsministerstyre är en massmedial synvilla. Herr talman! Är det en massmedial synvilla att landets statsminister via en tjänsteman låter meddela ett statsråd att hon skall föreslå ett annat statsråd till justitieråd tio minuter senare? Är det en massmedial synvilla att statsministern nonchalerar vad som står i 7 kap. 2 § i regeringsformen?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 Det kan inte anses vara någon massmedial synvilla när vi anmärker på att landets statsminister plockar in hemliga handlingar i ett kassaskåp och låter dem ligga där, hos sig, i sex sju månader. Handlingar skall diarieföras, det finns lagstiftning om det — administrativ lagstiftning. Herr talman! Det är inte fråga om någon massmedial synvilla när handlingar som hör till utrikesdepartementet blir fast i statsrådsberedningen eller när man exporterar vapen utan vidare. Jag talade själv ganska länge om den sena utgivningen av Svensk författningssamling. Det är fråga om administration. Om sedan den kritik som uttalas i det här sammanhanget — kritik som vi från oppositionen anser vara fullt berättigad — uttalas av politiker som sitter i riksdagens konstitutionsutskott, borde det innebära att den av Olle Svensson, som är ordförande i konstitutionsutskottet, tas mycket allvarligt.